Fru talman! Min överskrift på mitt anförande är EU - en säkerhetsrisk. Sverige är inte längre ett litet neutralt land mellan två starka militära block. Efter det kalla krigets slut var Sverige i stället ett litet neutralt block i ett kaotiskt Europa. Så börjar boken EU - en säkerhetsrisk, av Helena Fernandez och Caroline Runesdotter. Sedan boken trycktes för knappt ett år sedan har vi haft en folkomröstning, och Sverige har blivit medlem i EU. Vi är medlemmar i en union där flera länder redan har börjat bygga upp ett gemensamt försvar. År 1987 började en tysk-fransk brigad på blygsamma 4 200 man att byggas upp på förbundskansler Kohls förslag. 1991 beslutar NATO att upprätta brandkårsstyrkor i Europa. Frankrike och Tyskland tar initiativ till EUROCORPS, samma år som Maastrichtfördraget träder i kraft och VEU samordnar uppbyggnaden av eventuell gemensam västeuropeisk försvarspolitisk plattform. 1993 beslutar VEU:s medlemsländer att anvisa nationella arméer till VEU, och Frankrike, Spanien och Italien beslutar om militärt samarbete - sydliga EUROCORPS. Svenska folket har en stor tilltro till vikten av Sveriges neutralitet, och 70 % vill ha en bibehållen neutralitet, vilket naturligtvis är så gott som otänkbart i en union. Ett handelssamarbete, som var EG:s huvudsakliga syfte, var en annan sak. Men helt tydligt deklarerade Ulf Dinkelspiel i sitt tal i februari 1993 att Sverige ställer upp på ett gemensamt försvar: "Vårt politiska åtagande att fullt ut och aktivt medverka i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken har ett brett parlamentariskt stöd. Sverige har inga rättsliga hinder mot ett sådant deltagande. Vi är beredda att ikläda oss samma fördragsmässiga rättigheter och skyldigheter som Gemenskapens nuvarande medlemmar. Som den svenska riksdagen nyligen deklarerade består Sveriges alliansfrihet alltjämt. Samtidigt inser vi att utformningen på långt sikt av en gemensam säkerhets och utrikespolitik, som med tiden skulle kunna leda till ett gemensamt försvar, är ett mål för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Detta kommer att diskuteras vidare inom ramen för 1996 års översynskonferens. Vi avser inte att hindra EU:s utveckling på vägen mot detta mål." Uppbyggandet av EUROCORPS i två varianter, en syd och en mellaneuropeisk, är oroande för framtiden, och det är knappast troligt att något EU-land kommer att kunna hålla sig utanför. Efter Berlinmurens fall var det första man började tala om hot om upprustning och det fösta man började bygga en armé. Då, som alltid, hade det varit viktigare med samarbete, fredssamtal och att satsa på konfliktlösning. Ny byter EG namn till EU, från ett forum för civilt samarbete till att militarisera det samarbetet, och det är oroväckande. Likaså är det med de numera siamesiska tvillingarna NATO och VEU. I NATO skall man bistå varandra om en av parterna angrips. Men landet bestämmer självt om det skall vara i form av militär hjälp eller någon form av annat bistånd. I VEU skall man bistå varandra militärt, och parlamenten behöver inte tillfrågas. Ett militariserat EU - om Sverige nu lyckas stå utanför VEU eller inte - är hotande och provocerande både mot öst och syd. De muslimska länderna känner sig hotade, speciellt efter Gulfkriget. Johan Galtung, norsk fredsforskare, anser att det finns en risk att andra unioner bildas, just för att länder utanför EU känner sig hotade. Vapenskrammel och uppbyggande av ett gemensamt försvar är alltid hotande. Maastrichtfördraget, som trädde i kraft 1993, innebär att unionen skall utveckla en försvarspolitik, som med tiden kan leda till ett gemensamt försvar för alla länder. Produktion av försvarsmaterial är undantaget från Maastrichtfördraget finns angivet att man avser att ytterligare undersöka ökat samarbete på vapenområdet i syfte att upprätta en europeisk vapenagentur. Inom EU håller redan i dag en gemensam marknad för vapenindustrin på att växa fram. Sverige har i flera år aktivt verkat för att komma med i detta samarbete. Sverige har nämligen ansökt om samarbete med de europeiska NATO-staternas programgrupp för forskning, utveckling och tillverkning av krigsmateriel. Ansökan, som gjordes till dåvarande IEPG, Independent European Programme Group, stöddes enhälligt av Utrikesnämndens ledamöter. Den avslogs dock av IEPG bytte 1993 namn till WEAG, Western European Armament Group, men uppgifterna är desamma. Däremot har gruppen inlemmats i VEU och flyttat sitt högkvarter till Bryssel. VEU är enligt Maastrichtfördraget, artikel J 4, "en integrerad del av unionens utveckling, att utarbeta och genomföra unionsbeslut och unionsakter som berör försvaret". Inlemmandet av WEAG förstärker denna ambition och måste ses som ett led i den framtida säkerhetspolitiken. Sverige är genom Försvarets materielverk, FMV, representerat i det råd som planerar kursverksamhet för WEAG:s medlemmar.

Fru talman! Sedan snart två månader är Sverige fullvärdig medlem av EU. Det har svenska folket i demokratiska former beslutat. Men vi vet att det finns en mycket stor minoritet, som på valdagen i varierande grad var mot detta medlemskap. Detta faktum lägger ett stort ansvar på regering, riksdag och de politiska partierna att agera så att vi på bästa sätt kan länka samman svenska folket i Europafrågan inför framtiden. Nu gäller det att gå vidare och utnyttja den nya och viktiga plattform som Sverige har fått för att påverka den allt större del av vår vardag som bestäms utanför vårt lands gränser. Vi kristdemokrater har under lång tid verkat för ett svenskt medlemskap i EU. Bakgrunden är både ideologisk och realpolitisk. Den är ideologisk, därför att EU representerar samförstånd, broderskap, demokratiska värderingar och en aktiv fredssträvan. Den är realpolitisk, därför att Sverige mer än någonsin behöver ett redskap för att hantera stora samhällsproblem i gemenskap. Därför välkomnar vi det positiva resultatet i folkomröstningen. Men vårt medlemskap i EU löser ju inte automatiskt Sveriges problem. Men det ger oss kraftfullt ökade möjligheter att skapa ett bättre samhälle för kommande generationer. För att detta skall bli möjligt krävs det att Sverige kan presentera en tydlig och strukturerad plan för sitt agerande inom EU, inte minst inför den viktiga översynskonferensen nästa år. Vi kristdemokrater delar de europeiska grundfädernas vision om ett enat, demokratiskt Europa, där den politiska makten fördelas efter subsidiaritetsprincipen mellan de olika nivåerna. Det gäller nu bara att aktivt kämpa för att den kommer att tillämpas på alla nivåer, även i den nationella politiken. Inom parentes sagt, fru talman, verkar det vara svårare än att få det att fungera inom EU, med regeringens återställarpolitik. Vi är övertygade om att subsidiaritetsprincipen hjälper oss att bevara det typiskt nationella och den regionala och lokala kompetensen. EU kan bara vara en djup och stark gemenskap, bestående av självständiga och suveräna nationer, men aldrig som någon enhets eller superstat. Fru talman! Det är oroande att den svenska regeringen, som flera talare redan har varit inne på, ligger så sent i arbetet inför översynskonferensen 1996. Om man verkligen vill vara med och påverka detta för Sverige mycket viktiga skeende borde man redan i praktiken ha genomfört sin strategiska analys. Det är nu möjligheterna finns att ta initiativ och få genomslag för Sveriges syn. Vet regeringen nu vad Sverige egentligen skall prioritera för att uppnå, och inte minst viktigt, vilken utveckling vi vill förhindra inom EU? Har man funderat på vilka strategiska allianser - utöver kontakterna med Douglas Hurd - som bör ingås för att man skall nå framgång? Men man kanske inte har kommit fram till vad som är framgång utifrån Sveriges perspektiv. Av allt att döma är svaren i de flesta fall nej på dessa frågor. Regeringen har inte ens tillsatt den parlamentariska kommitté som skall medverka i utformandet av den svenska positionen. Vilka instruktioner har Sveriges EU-ambassadör inför den mycket snara s.k. biktprocess som ordförandeskapet redan har dragit i gång, där de olika medlemsländerna skall ge sin syn på den framtida strukturen? Och hur har de instruktionerna förankrats demokratiskt? Vi hoppas här i dag få svar på några av dessa frågor, därför att de står inte att finna i den utrikesdeklaration som utrikesministern har läst upp här i dag. Nu är det oerhört viktigt att EU får en enhetlig konstitution och ett mer överblickbart gemensamt regelverk samtidigt som en mycket tydlig kompetensfördelning mellan EU:s olika nivåer fastställs. Här måste respekten för de små länderna bekräftas. När det kommer in flera medlemmar måste röstreglerna självfallet justeras, men den nuvarande principen för röstfördelning mellan nationerna, som faktiskt gynnar små länder, måste få finnas kvar. Öppenheten inom EU måste också öka och vidareutvecklas. Fler öppna diskussioner och öppna omröstningar i rådet är ett steg på vägen. Men medlemsländerna måste själva få avgöra om och när deras förberedelser och ståndpunkter skall bli offentliga. I princip skall rådet enligt vår uppfattning inte ensamt kunna fatta beslut utan parlamentets samtycke. På sikt bör parlamentet få full initiativrätt och en ökad lagstiftningsrätt. Allt EU-arbete måste alltså präglas av öppenhet och offentlighet. Lagförslag, domstolsprotokoll, osv. måste bli tillgängliga för allmänheten. EU-medlemskapet har också stor betydelse i kampen mot arbetslöshet, i arbetet för nya jobb och en stark ekonomisk utveckling i Sverige. Men det gäller att kombinera våra nationella åtgärder med de gemensamma åtgärderna. Mycket talar för att om Sverige skulle komma att stå utanför en zon av europeisk valutastabilitet skulle detta leda till ett högre ränteläge och en uppenbar risk för valutasvängningar som skulle öka arbetslöshet och budgetproblem. Kds anser att Sverige skall behålla sin militära alliansfrihet, som framgått av debatten tidigare. Men att aktivt delta i EU ger Sverige en ökad nationell säkerhet och nya möjligheter att verka för global säkerhet utan att Sverige tvingas ge upp sin militära alliansfrihet. Vi ser det som en självklar uppgift att inom EU verka för att pionjärernas idé om en allt djupare gemenskap i hela Europa skall förverkligas. För att säkra demokrati och bättre livsvillkor är ett medlemskap i EU för många av länderna i centrala och östra Europa ett av de absolut viktigaste målen. Här står Sverige inför en stor utmaning som ambassadör och fadder, inte minst för de baltiska staterna. I denna utvidgningsprocess österut, för att stabilisera demokratin, för att hantera de monumentala miljöproblem som kommunismen och socialismen lämnade efter sig borde Sverige lägga tyngdpunkten av sitt engagemang inför och på översynskonferensen nästa år. Det är bra att den svenska regeringen går i spetsen i kampen för ett bättre djurskydd inom EU. Kds har motionerat här i riksdagen om just åttatimmarsregeln vid djurtransporter och flera andra djurskyddskrav. I går fick Sverige också aktivt bidra till att åstadkomma en blockerande minoritet av likasinnade länder mot ordförandeskapets förslag. Det visar verkligen att EU medlemskapet är den enda möjligheten för oss i Sverige att påverka den ofta bestialiska behandling som många slaktdjur utsätts för utanför vårt eget lands gränser. Problemet med djurskyddet hänger intimt samman med att livsmedelsproduktionen sedan många år går mot en allt högre intensitet vad gäller både växt och animalieproduktion. I Sverige pågår sedan några år ett miljöarbete bland Sveriges bönder som kallas "på väg mot världens renaste jordbruk". Det medlemsavtal som svenska folket gick till val på skulle ha inneburit en stark framgång för detta arbete, men socialdemokraterna har valt att tacka nej till stora delar av det framförhandlade miljöstödet till det svenska jordbruket. Detta skapar den lätt absurda situationen att bönder i andra EU-länder får full kostnadskompensation för miljöåtgärder ur EU:s miljöfond, utan egenkostnad, medan svenska bönder åker på att betala miljöavgifter utan att få del av fondens möjligheter till miljöförbättrande åtgärder. Fru talman! Romtraktaten ger ingen formell möjlighet att stifta lagar över medlemsländernas sociala politik utom vad gäller arbetsmarknaden. Men vi tror att den sociala dimensionen behöver utvecklas. Jag menar också att EU aldrig får bli en rikemansklubb. Det är bra att regeringen är inriktad på att höja kvaliteten och effektiviteten i EU:s bistånd. Också situationen när det gäller migrationsfrågor kräver gemensamma lösningar. Vi kristdemokrater är angelägna om att ett effektivt och praktiskt arbete leder till en gemensam asyldefinition och en gemensam policy för likabehandling och integrering av flyktingar och invandrare.

Fru talman! Den första januari i år blev Sverige medlem av EU. Den första januari i år hände också någonting annat utomordentligt betydelsefullt för oss alla här i Sverige. Det var att den nya världshandelsorganisationen, WTO, bildades och att den stora handelsförhandlingen i GATT, GATT-rundan, faktiskt kunde avslutas - och det med en väsentligt kraftfullare frigörelse av handeln än vad de flesta hade vågat förutsäga när rundan en gång påbörjades i Punta del Este i Uruguay 1986. Det handlar om delvis 40 procentiga tullsänkningar, och det handlar om att jordbrukets subventioner för första gången kommer att minska ordentligt runt om i världen, även om övergångstiderna kanske är längre än vad vi skulle ha önskat oss. Det är i varje fall en rejäl och utomordentligt välkommen frihandelsuppgörelse som har träffats. Samtidigt skaffar sig såväl USA som EU redskap som kan komma att användas protektionistiskt, och det är ett varningstecken som det är viktigt för oss i Sverige att lägga märke till. USA har skärpt sin praxis i negativ riktning när det gäller antidumpningstullar, och EU är på väg i liknande riktning. Skyddsåtgärder bullas upp, och nya instrument tas fram. Det är mycket viktigt att Sverige som nybliven medlem i EU ordentligt bevakar och tillsammans med andra frihandelskrafter i EU begränsar och kringskär de nya handelsinstrumenten, så att de inte kommer att användas i protektionistisk riktning. Det började vi med redan som observatörer förra hösten, och det har vi även haft framgång med, naturligtvis inte ensamma utan tillsammans med andra krafter i EU. Det är alltså en viktig uppgift för oss att tillsammans med andra verka för att den stärkta frihandel som har åstadkommits i WTO nu inte urholkas genom olika bilaterala eller andra aktioner. Det är också viktigt att WTO kommer i gång effektivt och snabbt. Det finns många frågor, som kommer från Uruguay-rundan, för den nya organisationen att ta ställning till. Det handlar om viktiga delar av tjänstehandelsförhandlingarna. Tjänstehandeln är den mest expanderande delen av handeln i världen - den omfattar kanske 20 % av världshandeln. Där har man varit överens om ett ramverk, men det återstår viktiga förhandlingar också på för Sverige väsentliga områden som t.ex. telekommunikationer. Det handlar om frågor om handel och miljö, handel och arbetsvillkor, det handlar om investerings och konkurrensregler i en globaliserad ekonomi, där det ekonomiska utbytet alltmer sker genom lokal produktion, lokala investeringar, snarare än genom den traditionella handeln över gränserna. Då blir naturligtvis också exempelvis konkurrensvillkor av vikt på ett sätt som de kanske inte var i en värld där det ekonomiska utbytet i första hand skedde med traditionell handel med varor. Inom WTO kommer man nu tidigt att diskutera den egna organisationens relation till Världsbanken, IMF, de s.k. Bretton Woods-institutionerna, kanske inte minst i ljuset av de misslyckanden som man har ansett sig kunna påtala när det gäller hur de tidigare Bretton Woods-institutionerna har hanterat de kriser som har uppstått i länder som har försökt att frigöra sin handel. Mexico är ett sådant fall, där debatten nu är mycket intensiv. Bretton Woods-institutionerna står så att säga för ett makroekonomiskt perspektiv och WTO för ett mikroekonomiskt. Måste inte dessa giftas ihop på något sätt? Måste det inte bli ett bättre samarbete mellan de ekonomiska institutionerna på multilateral nivå för att utvecklingen skall stödjas, inte minst i de u-länder som nu frigör sig och sin ekonomi? Detta är frågor som jag hoppas kommer att spela en stor roll på OECD:s ministermöte i maj och sannolikt också vid toppmötet inom G7-gruppen som kommer att hållas i Halifax i juni. Från svensk utgångspunkt är det väsentligt att samordningen och samarbetet mellan de organ som kan ge ett stöd till länder som försöker frigöra sin ekonomi blir starkare. Vi bör också redan nu tänka igenom en strategi för den framtida frihandeln så att den kan leda till ett djupare ekonomiskt utbyte och en tillväxt och spridning av sysselsättningen, så att framstegen även kommer u-länderna till del och får en bredd i de länder som deltar i handelsutbytet. Här handlar det kanske framför allt om den ökande regionaliseringen i världen, där regionala handelsorganisationer utvecklas alltmer. I Europa har vi EES-avtal och EU, och vi förbereder oss nu för den frihandel med Östeuropa som jag skall återkomma till. I Nordamerika finns Nafta. Det pågår en diskussion med Sydamerikas länder. Det förekommer också diskussioner mellan USA och de ostasiatiska länderna, APEC, om en eventuell frihandel. Frågan är om denna typ av regionala organisationer är till förfång för en ökad frihandel och ett multilateralt samarbete eller inte. Det blir naturligtvis så om det byggs upp protektionistiska block. Frågan är dock om erfarenheten hittills har inneburit en sådan effekt. Det är frågor som analyseras. I Sverige arbetar vi med dessa frågor t.ex. i Kommerskollegium för att ha en bas för vad som kan bli dagordningen för världshandelsorganisationen om några år, när de frågor som den har att hantera först har lösts. Om ett regionalt samarbete innebär att man fördjupar frihandeln och integrationen på områden där det inte är politiskt möjligt att åstadkomma förhandlingar på en global bas, kan man åstadkomma något regionalt som andra länder sedermera kan ansluta sig till. Det blir en dynamik och en fördjupning. Regionalt samarbete och regional integration kan också gälla att man går in på nya områden som ännu är oprövade i ett multilateralt sammanhang. Då kan den regionala förhandlingen bli en experimentverkstad för multilaterala förhandlingar som kan göras sedan. En del menar att Australiens och Nya Zeelands regionala samarbete kring tjänstehandel har utgjort en typ av experimentverkstad, som har varit viktig att dra erfarenheter av när det skedde förhandlingar om tjänstehandel på multilateral basis inom GATT. Den här typen av frågeställningar, om en EES inriktad integrationsaktion mellan större grupper än de europeiska länderna vore av värde inför framtiden, arbetar vi intensivt med i Sverige. Det gör även andra länder. Jag menar att det är viktigt att dessa frågor kommer upp på dagordningen när världshandelsorganisationens första ministermöte kommer att hållas i Vi har nu också en akut handelspolitisk fråga i Sverige som berör såväl EU som WTO. Det gäller att vi som nyblivna medlemmar kommer att höja våra tullar på vissa områden. Effekten av att ett land går in i en tullunion får inte för omvärlden bli att tullarna höjs. Således måste EG kompensera omvärlden för de tullhöjningar som skulle bli av. De förhandlingarna har kommit i gång. Vi har lyckats få ett halvårs förlängning av våra låga tullar på de områden som är viktiga för oss, t.ex. halvledare, datorer och elektronik. Nu gäller det för Sverige att övertyga Kommissionen tillsammans med de andra länder som har samma intresse som vi - det gäller importörer i andra delar av världen och de nya länder som ofta har samma tullstruktur som vi - om att de tullsänkningar som EG permanent skall förhandla fram just skall gälla de länder som är viktiga för oss och för importörerna utomlands. Det gäller, som sagt, t.ex. halvledare. Det här är ingen enkel förhandling. Det finns givetvis ett skäl till att EG har högre tullar. Man har inte sänkt dem lika mycket som vi under Uruguayrundan eftersom det fanns skyddsintressen hos vissa länder. Detta är en för oss och för svenska intressen väsentlig förhandling som kommer att pågå under våren. Det kommer att handla om vår utvidgning. En annan utvidgning, som vi ser som nästa stora steg för EG, är också mycket väsentlig ur handelspolitiska utgångspunkter. Skall det vara möjligt att integrera Öst och Centraleuropas länder snabbt på den europeiska marknaden krävs också handelspolitiska åtgärder. Det är många villkor som måste uppfyllas av de nya förhandlingsstaterna, de som förväntas bli medlemmar senare. Vid toppmötet i Köpenhamn angavs villkoren. Det handlar om demokratiska institutioner, en fungerande marknadsekonomi och möjligheter att åta sig medlemskapets förpliktelser när det gäller en politisk, ekonomisk och monetär union. Det handlar också om EU:s egen förmåga att ta emot nya medlemmar. Det är en viktig aspekt av den regeringskonferens som kommer att påbörjas nästa år, 1996. För att påbörja det här arbetet har EG vid toppmötet i Essen antagit en strategi för att förbereda de central och östeuropeiska länderna för inträdet i EU. Förhoppningsvis kommer den strategin snart också att omfatta de baltiska staterna och Slovenien. Från svensk sida har vi drivit på för att de baltiska staterna snarast möjligt skall kunna sluta associationsavtal, s.k. Europaavtal, för att få samma status som de sex länderna i Central och Östeuropa inför de förhandlingar som vi hoppas skall påbörjas om medlemskap i EU. EU:s öststrategi är en färdplan och en hjälp vid ett närmande till EU. Den har både kortfristiga och medelfristiga element. Från svensk sida har vi all anledning att understödja denna process och ordentligt främja att målen förverkligas. Det handlar om ett ökat handelsutbyte. Det är ett mycket väsentligt bidrag till Östeuropas utveckling.

Kommissionen förbereder nu en vitbok som kommer att läggas fram vid toppmötet i Cannes i juni med förslag till hur de central och östeuropeiska länderna skall anpassa sin lagstiftning och sina ekonomiska system till EU. Det gäller lagar, förordningar, standarder, certifieringsmetoder, regler gällande konkurrens, statsstöd m.m. Jag tror att vi i Sverige skall tänka på att vi i mitten av 80-talet påbörjade en liknande förändring av vår ekonomi i EES-processen. Det tog tid för oss. Det är självklart att det kommer att ta tid - kanske än mer tid - för de öst och centraleuropeiska staterna. De utgår inte från moderna marknadsekonomier, vilket Sverige, Finland och Österrike har gjort och gör. De har en väsentligt svårare situation när de skall genomföra sina förändringar för att kunna delta i den stora gemensamma marknaden. De östeuropeiska länderna har i många fall redan påbörjat motsvarande självständiga förändring. Det är viktigt och glädjande att de gör det. Man har också frågat oss om vi kan hjälpa till med att dela med oss av våra erfarenheter från EES-tiden. Det gör vi självfallet mycket gärna. EU som organisation kommer också att erbjuda tekniska hjälpprogram för att underlätta den här processen för de östeuropeiska och centraleuropeiska länderna. Men som sagt, vi själva som medlemsländer kan bidra, inte minst vi som har EES-processen bakom oss. Enligt svensk uppfattning måste EU anstränga sig för att tidigarelägga sina sänkningar av tullskyddet, öka importen när det gäller textil-, stål och verkstadsprodukter, vilket är viktigt. Det gäller många av de produkter som det är realistiskt för Östeuropas länder att exportera till oss. Det gäller inte minst jordbruksprodukter, där EU måste ta ett ordentligt tag för att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken om det skall vara möjligt att motta de nya länderna som medlemmar. Om den nuvarande jordbrukspolitiken i EU skulle kvarstå oförändrad skulle det handla om inemot en fördubbling av jordbrukets kostnader som andel av BNP. Det är naturligtvis en orimlighet. Om man menar allvar med ett medlemskap för Östeuropas länder måste man förändra EU:s jordbrukspolitik. Fru talman! Såväl EU som Östeuropas, Centraleuropas och Baltikums länder måste reformera sin ekonomiska verklighet. Det handlar om att reformera hemma i Tjeckien, i Estland, i Sverige, i Belgien och i Tyskland. Det handlar om stål och tekoindustrin och om jordbruket för EU:s del. Det handlar om en modernisering och om möjligheter för Östeuropas länder att konkurrera. Vi måste reformera i den verkliga ekonomin, och det reformarbetet måste vi starta nu. Det är minst lika viktigt att vi arbetar med detta för att Östeuropas länder i realiteten skall bli medlemmar som med de i och för sig viktiga institutionella reformer som handlar om beslutsfattande, nya organisationsformer och annat. De reformerna diskuteras mycket, kanske betydligt mer, i den allmänna debatten i olika medlemsländer. Debatten om den verkliga ekonomin är svårare. Därför kanske den finns med så litet på debattsidorna i olika länders tidningar, men den är minst lika viktig för oss som vill att Östeuropas länder skall bli medlemmar i den europeiska unionen.

Fru talman! De problem som Göran Lennmarker tar upp är verkliga och måste lösas. Inom EU har man redan nu startat det som man kallar en politisk dialog. Sedan i höstas bjuder man in utrikesministrarna från de länder som har Europaavtal, dvs. Öst och Centraleuropas länder, till politiska överläggningar. Vi hoppas att detta så snart som möjligt också skall gälla Baltikums länder. Man berör bl.a. just de frågor som Göran Lennmarker tog upp. Frågan om internationell brottslighet var t.ex. en viktig fråga när ett sådant här möte mellan utrikesministrarna hölls i november förra året. Den politiska dialogen har man alltså redan satt i gång. Den måste intensifieras. Den förekommer ju av och till. Vid toppmötena i Essen hade man ett särskilt möte tillsammans med statsministrarna från Öst och Centraleuropa som både handlade om ekonomi och om säkerhetspolitik. Detta gäller också på fackministernivå. Jag håller med Göran Lennmarker om att den politiska dialogen är utomordentligt viktig. En del grupper i de östeuropeiska länderna föreställer sig att det på ett enkelt sätt går att få ett medlemskap och att de sedan kan göra den svåra ekonomiska anpassningen efteråt. Så får det inte bli. Det kan låta attraktivt. Jag är rädd att man i dessa länder kommer att bedra sig, att det inte kommer att bli så här. Då kan man hamna i en besvärligare situation längre fram. Men, som sagt, det är glädjande att många östeuropeiska länder redan har påbörjat vad de förstår att man måste göra, nämligen en ekonomisk förändring i deras egna samhällen och en EU anpassning. Då måste vi också svara med att sänka våra tullar.

Fru talman! I mitt anförande ställde jag två frågor till utrikes och handelsministern. Jag upprepar dem, eftersom jag inte har fått något svar i själva anförandet. Den första frågan var: Står socialdemokraterna bakom det förslag som har framförts i EU-parlamentet av en socialdemokratisk parlamentariker om upphävandet av vetorätten i det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet inom EU? Den andra frågan var: Varför har den svenska riksdagen i dag inte fått någon redogörelse för den svenska regeringens riktlinjer för EU-politiken? Det som har framkommit i statsrådets anförande gäller just utvidgningen i fråga om Central och Östeuropa. Det är bra, men det finns många andra områden som vi skulle behöva riktlinjer för, så att det inte uppstår en villrådighet inför regeringskonferensen 1996.
Fru talman! Vad gäller den första frågan finns det inget skäl att frångå den uppfattning som vi har haft tidigare, nämligen att man beträffande den andra pelaren samarbetar mellanstatligt och alltså grundar sig på vetorätten. Jag har ingen annan uppfattning om detta än den som jag har haft tidigare. När det gäller den andra frågan kan jag säga att vi har en något annan organisation än vad det finska parlamentet har. Det är riksdagen själv som bestämmer hur man organiserar sitt arbete. Den 14 december hade vi t.ex. en diskussion då jag redovisade den svenska regeringens prioriteringar inför EU-arbetet. Jag presenterade dem ganska utförligt då och har också gjort det vid andra tillfällen. Såvitt jag vet för den finska riksdagen en debatt om detta nu. Av riksdagens uppläggning har jag förstått att man i dag önskar en utrikes och handelspolitisk debatt. Därför har jag i mitt inlägg anmält att jag vill tala om svensk handelspolitik. Jag tycker faktiskt att det är väsentligt att vi diskuterar den frågan mer än vad vi brukar göra. Vi har också talat med talmannen. Det vore bra om vi fick till stånd en renodlad EU-diskussion i riksdagen, men i det här fallet är vi ganska mycket i riksdagens händer. När det gäller 1996 års regeringskonferens bör vi från regeringens sida och från oppositionens sida ha en fortlöpande diskussion och utbyta uppfattningar och värderingar med varandra. Sedan hoppas jag att den parlamentariska kommitté som nu skall börja sitt arbete kommer att ge ett underlag för en fyllig debatt i hela Sverige när vi närmar oss de tidpunkter då det är aktuellt att lägga fram våra positioner. Till dem som har sagt att det är bråttom vill jag säga att det inte är det. Regeringarna kommer att lägga fram sina positioner rimligt sent i den här processen. Det är en helt annan sak att man i Europaparlamentet, i kommissionen, gör sina utspel. Vi har all anledning att inte göra om det misstag som gjordes i Maastrichtprocessen. Regeringen bör inte hastigt binda upp sig för en linje som sedan, oförankrat, drivs igenom, så att förhandlingsresultatet senare blir ifrågasatt. Detta blev fallet för många länder som berördes av Maastrichtavtalet. Vi har all anledning att föra en diskussion kring detta och att ta den tid på oss som behövs för att vi i Sverige skall kunna föra en öppen och demokratisk debatt. Man kan inte både äta upp kakan och ha den kvar. Man kan inte både säga att det är fel av regeringen att inte nu lägga fram på bordet hur det skall vara och sedan instämma i att det är bra med en parlamentarisk debatt, att det är bra att vi i Sverige kan få tid för en fyllig diskussion i vilken många människor kan delta, innan regeringen tillsammans med riksdagens EU nämnd låser den svenska positionen.
Fru talman! Jag tillhör inte dem som säger att den parlamentariska kommittén kommer för sent. Jag välkomnar den. Jag tycker att det är ett viktigt initiativ från regeringens sida, inte minst för att stimulera till ett fortsatt intresse hos svenska folket för att vara med och påverka och ge sina synpunkter på hur det fortsatta arbetet skall se ut. Statsrådet har emotsett en utrikes och handelspolitisk debatt i kammaren, och det är bra, men det har i EU-debatten förekommit inlägg som har berört också andra områden än bara handelspolitiken. Detta gäller inte minst önskemål om nationella hållningar på olika områden som ligger inom EU:s ansvarsområde. Enligt mitt sätt att se hade det varit önskvärt med riktlinjer från regeringen också i det arbetet.
Fru talman! Liksom Helena Nilsson önskar jag att Mats Hellström i sitt anförande hade diskuterat en strategi för Sverige i EU i framtiden. Om detta fick vi inte höra något, och utrikeshandelsministern har också förklarat att han ansåg att vi i dag skulle diskutera handelspolitik. Så då får vi kanske nöja oss med det, tyvärr. Jag vill ta upp två saker. Den ena är att handelspolitiken på ett väldigt uppenbart sätt visar hur EU inskränker vår suveränitet. Nu skall EU-kommissionen sköta förhandlingarna som avgör hur det blir med våra tullar gentemot andra länder, och vi får då snällt försöka påverka kommissionen så att den agerar så att det går någorlunda i den riktning som vi vill. Jag tycker att detta är ett slående och tydligt exempel på hur suveräniteten inskränks, och det är bra att detta blir klargjort, vilket det också blev genom Mats Hellströms inlägg. Det andra jag vill ta upp är en fråga som rör handelspolitiken mer i allmänhet. I långa stycken kan jag dela Mats Hellströms uppfattningar om bl.a. frihandel mellan stater. Men det finns en aspekt som för något årtionde sedan diskuterades mycket men som nu inte diskuteras alls och som jag efterlyser i de här sammanhangen, nämligen frågan om de stora transnationella bolagens makt över världshandeln. En tredjedel av världshandeln är internhandel i stora monopol och koncerner, och dessa kan påverka väldigt mycket av bytesrelationer och prisrelationer. Men det finns ett moment som ofta glöms bort, nämligen hur man skall bekämpa de här storföretagens makt över den internationella handeln för att vi i verklig mening skall kunna få en fri handel.
Fru talman! Kenneth Kvist efterlyser synpunkter på regeringens EU-politik. Han har uppenbarligen då inte lyssnat till utrikesministerns utrikesdeklaration, som ju är huvudpunkten i dagens debatt. Där tas förvisso viktiga principer för regeringens EU-politik fram. Jag får därför hänvisa Kenneth Kvist till att ta del av vad utrikesministern har sagt. Det Kenneth Kvist säger om de multinationella företagen är alldeles riktigt. När de multinationella företagen först diskuterades på 60 och 70-talet talade man, som Kenneth Kvist också gör, om att en tredjedel av världshandeln är internhandel. Sedan dess har, därutöver så att säga, produktionssystemet genom den tekniska utvecklingen förändrats dramatiskt. Både multinationella företag och andra företag lägger nu ut delar av sin produktion i många länder, och de har sedan möjlighet att sammanfoga produktionen till ett system, en produkt, i något land. Det kan t.o.m. vara så att man tror att produktionen har försvunnit från något land men att i själva verket viktiga delar av produkten tillverkas där medan sammanfogningen sker någon annanstans. Det är alltså fråga om ett globalt produktionssystem, vilket skapar ytterligare problem utöver de problem som Kenneth Kvist nämner och som jag håller med om är betydande problem inte bara för världshandeln utan också för sysselsättningen, för staters möjligheter att påverka, osv. Som jag sade i mitt anförande är det just därför väsentligt att frågor om investeringsregler och konkurrensregler ingår bland det som vi kommer att diskutera i den nya världshandelsorganisationen.
Fru talman! Det utrikeshandelsministern säger i den senare delen av sitt inlägg låter ju lovvärt. Jag har naturligtvis tagit del av vad utrikesministern har sagt om EU. Är dessa ytterst allmänna och knapphändiga positionsmarkeringar regeringens ståndpunkt så lämnas för närvarande mycket öppet, eftersom de synpunkter som framfördes var ganska obestämda och magra.
Fru talman! Jag hävdar bestämt att dessa ståndpunkter varken är magra eller obestämda. Det är mycket tydligt uttryckta värderingar som framförs i regeringens utrikesdeklaration. Kenneth Kvist menar uppenbarligen att regeringen i detalj skall precisera ett antal punkter som skall vara den svenska positionen inför 1996. Det är uppenbarligen det han menar. Då kan han inte samtidigt eftersträva en demokratisk debatt i landet. Man måste bestämma sig för om det är viktigt att vi i Sverige tar tid på oss för att låta partier, opinionsgrupper, såväl de som har varit kritiska mot EU-medlemskap som de som har varit positiva, och intresseorganisationer ge synpunkter till Kenneth Kvist i EU-nämnden och till hans parti och till mig som regeringsrepresentant innan vi, regeringen och riksdagens EU-nämnd, tillsammans bestämmer oss för vilken som skall bli den svenska positionen i den förhandlingen.
Fru talman! Jag talade i mitt anförande om hotet från EU i dag. Hur skulle det då bli för de länder i syd och öst som fortfarande står utanför om ytterligare åtta eller tio länder går med i EU? Funderar man kanske på att också ta med hela Ryssland, ända bort till Vladivostok? Genom historien har alla alltför stora unioner sönderfallit. Man kan tänka på Djingis khan, romarväldet, Storbritannien och nu senast öststaterna. Med samma vältalighet som vissa - ja, inte jag förstås - tidigare använde för att få med Sverige i EU talar man nu för att öststaterna skall komma in i EU. EU har fått hybris. Högmod går ju före fall. Det går knappast att ha ett sådant nära samarbete med många länder. Samarbete och handelsavtal och sådant kan man ju ha med hela världen. Men att föra in så stora områden i en union det blir ett hot mot både Japan och USA. Det är väl bättre med ett samarbete mellan likvärdiga stater. EU:s sopor dumpas i u-länderna, samtidigt som vi utarmar dem på råvaror genom ganska dåliga handelsavtal med Loméländerna. Finns det några tankar om vad vi skall göra åt det? EU är ju egentligen betydligt mer protektionistiskt än vad Sverige var. När man tar in råvaror från uländerna har man mycket låga tullar, men tullarna på färdiga industrivaror är på upp till 25 %. Det är väl inte ett handelsutbyte på lika villkor? Vi har ingen egen röst längre. Vi har t.ex. ingen egen röst vid det stora toppmötet i Köpenhamn. Det har alltså blivit som vi trodde innan.
Fru talman! Jag har förvisso synpunkter på protektionismen. Jag tillhör också dem som är kritiska mot delar av EU:s handelspolitik. Men jag tycker inte att de exempel Ragnhild Pohanka tog upp var så väl valda ur hennes egen synpunkt. Miljöpartiet i Sverige är ju i så fall mer protektionistiskt än både EU och den svenska regeringen på just de områden där uländerna vill få tillträde till våra marknader, nämligen i fråga om jordbruksvarorna. Det är vidare just inom EU som man har tagit de första internationella iniativen, i varje fall som jag känner till, för att förhindra dumpning av sopor i uländerna. Man har i EU fått i gång en reglering som ur vår synpunkt är positiv. Jag tror i motsats till Ragnhild Pohanka att det bästa sättet att medverka till att det som Östeuropas befolkningar demokratiskt har uttryckt att de vill, nämligen få sin demokrati stabiliserad och få delta i en modern ekonomi, är vad också just de önskar, nämligen förberedelser för ett medlemskap i EU. Jag tror att det är en bättre väg än att vi skärmar av oss från Östeuropas länder. Då kommer självfallet den, som jag tycker, fullt legitima fråga som Ragnhild Pohanka ställer: Kan ett samarbete mellan så många stater utvecklas utan att spricka? Jag tror att det har möjlighet att göra det just därför att EU till skillnad från de flesta imperier, som Ragnhild Pohanka sade, har haft förmågan att kombinera nödvändig gemensam politik med respekt för minoriteter och för uttryck från olika kulturer, olika regioner och olika länder. Det är i den balansgången mellan gemensamma centrala beslut och en respekt för det lokala som EU:s politik alltid har funnits. När den tippar över åt det ena hållet är det farligt. Då kan det bli en centralisering som gör att projektet spricker. Också om den tippar över åt det andra hållet kan det bli farligt, en sådan anarki att politiken förlorar mot marknaden. Därför är den här balansgången alltid mycket viktig. Jag tror att EU är en av de mest mogna samarbetsformer som har funnits i historien när det gäller att klara denna balansgång.
Fru talman! Vad gäller minoriteter vill jag säga att det t.ex. inte i någon av EU:s alla grundlagar finns ett ord om urbefolkningar. Det är ganska allvarligt. Det kan därför bli problem om man tar in flera länder med olika urbefolkningar. Det finns inte många sådana inom EU, möjligen bara samer och basker. Jag tycker inte heller att Miljöpartiet är mer protektionistiskt än EU. Det skulle vara en stor nyhet för mig. 1. Vad är det som har föranlett Maj-Lis Löövs uttalande om att ta bort vetot och Göran Lennmarkers uttalande om att detta skulle vara lämpligt? Finns det stora krafter som arbetar för detta? Man har befarat att när vi kommer fram till 1996 kommer ett veto från ett litet land inte längre att gälla, t.ex. i försvarspolitiken eller beträffande en monetär union.
Fru talman! Jag vet inte om Ragnhild Pohanka har lyssnat på den debatt som Lena Hjelm-Wallén här i dag har fört med Carl Bildt. Den borde ha givit ett tydligt svar på denna fråga. När det gäller minoritetsspråk och minoritetskulturer tror jag - jag kan ha fel - att det är i få delar av världen som minoritetsspråk har en så stark ställning som i EU, där man faktiskt också uppmuntrar minoritetskulturer. Det är ofta nationalstater som är hotet mot minoritetskulturer. Se på debatten i Sverige om samerna kontra den svenska regeringen historiskt sett, t.ex. om lappfogdarna! Däremot kan det i ett större regionalt samarbete vara fullt möjligt att en minoritetskultur får större tillfällen att blomma än i en kanske hård konfrontation med en ensam nationalstat. Jag har för min del debatterat med svenska samer om och är ganska övertygad om att för det fall att hela Sapmi vore en del av EU, skulle samernas ställning sannolikt vara ännu starkare.
Fru talman! Det måste föreligga ett misstag här i dag. På talarlistan finns fyra rubriker: allmän utrikespolitik, EU, bistånd och övriga utrikespolitiska frågor. Jag uppskattade mycket utrikeshandelsministerns exposé över världshandelns struktur och den klara principdeklarationen om hur utvidgningen österut skall gå till, men Sverige var faktiskt en del av den senaste utvidgningen, och det var principerna för den som jag trodde att vi skulle diskutera i dag. När jag då ställer ett antal frågor till Mats Hellström säger denne att länderna bör ange sina positioner sent och att vi först skall ha en förankringsprocess. Sedan hänvisar han i sitt svar till Kenneth Kvist till utrikesdeklarationen, där EU-frågan upptar drygt en halv A 4-sida. Jag kan urskilja fyra distinkta principer, och Mats Hellström säger att det där finns tydligt uttryckta värderingar. Den första är att allmänhetens insyn i EU:s arbete måste öka. Den andra är att förväntningarna om EU-medlemskap har en stabiliserande verkan men att effekten naturligtvis är beroende av att samarbetet leder framåt. Den tredje är att regeringen anser det väsentligt att det svenska ställningstagandet kan grunda sig på en bred och offentlig debatt. Den fjärde är att medlemsländerna tillsammans effektivare måste ta sig an frågor som arbetslöshet, miljökris, ojämlikhet etc. Jag menar att det är väsentligt att veta om Sveriges EU-ambassadör har fått några principiella riktlinjer utöver detta. Är det detta som han har fått i handen, är Sverige verkligen sent ute i processen. Det måste väl ha tagits fram några förankrade principer. Slutligen, fru talman, måste vi när gränser och tullmurar rivs ned, med kraft bekämpa internationell kriminalitet och narkotikahandel. Det är då ganska uppseendeväckande att regeringen föreslår att vi skall spara 400 miljoner kronor på polisväsende, rättsväsende och tullväsende. Är detta verkligen förenligt med en process som skall läka ihop svenska folket inför framtiden i Europafrågan?
Fru talman! Jag tycker att det här är en onödig debatt om debatten. Låt oss i stället tala om vad vill. Vad gäller debattens utformning är det faktiskt riksdagen som beslutar hur sådana här debatter skall föras. Vi har haft en diskussion med talmannen om att också ha en separat EU-debatt, vilket jag tycker vore bra. Den debatt som nu förs är såvitt jag förstår den traditionella utrikes och handelspolitiska debatt som hålls med utgångspunkt i en utrikes och handelspolitisk deklaration. Jag har anmält mig för att tala om handelspolitik i denna debatt, och jag diskuterar gärna också "andra EU-frågor" - vår handelspolitik är ju, som Kenneth Kvist påpekade, numera även en del av EU-politiken. På samma sätt är utvidgningsfrågan, där jag tog upp Östeuropautvidgningen, som jag betraktar som ett av de viktigaste EU-spörsmålen, både en handelspolitisk fråga och förvisso också en EU-fråga. Diskussionen om biktprocessen förs i riksdagens EU-nämnd, och man har där också såvitt jag förstår kommit överens om hur den skall föras. Jag vill till Mats Odell ställa frågan om han inte tycker att det är en bra form. Det är också viktigt att vi är överens om formerna. Är det eller är det inte bra att vi i Sverige skall ha en öppen diskussion, med opinionsgrupper och intresseorganisationer, en diskussion där vi har bett samtliga politiska partier att delta, innan vi bestämmer våra positioner? Eller skall vi ha en dubbelhet, innebärande att positioner hastigt läggs fast, varefter debatten skall komma? Jag vill veta vilken inställning kds har på den punkten, eftersom det har litet att göra med på vilket sätt som vi från regeringens sida kommer att föra en diskussion med partierna. Är ni inte intresserade av den diskussionen?
Fru talman! Självklart tycker vi att detta är en bra process. Vi kritiserar inte processen utan den tidpunkt när den har startat. Vi vet att många länder redan ligger långt framme, och jag har inget att invända mot processen som sådan, utan min fråga är bara: Vilka principer och prioriteringar skall vår EU-ambassadör hävda nu när denna biktprocess är i gång? Dessa har vi ännu inte diskuterat i EU-nämnden. Vi har diskuterat processen men inte vilka principer och prioriteringar som Sverige där skall göra. Det var det som min fråga handlade om. Jag menar inte att detta skall redovisas i dag. Jag frågar bara: Hur har dessa principer och prioriteringar tagits fram och förankrats? Sedan skall vi ha en öppen debatt, och efter den skall Sverige självklart lägga fast sina positioner. Jag tror dock att regeringen är mycket sent ute när det gäller att ta fram dessa mycket viktiga prioriteringar. När tåget börjar rulla vill det till att man vet vad man vill och vart man skall.
Fru talman! Jag konstaterar att jag egentligen inte får något svar på min fråga och att Mats Odell både äter kakan och har den kvar. Var den kakan till slut hamnar får vi väl se. Jag tror att Mats Odell har missförstått vad biktprocessen handlar om. Den innefattar att fråga länderna om deras erfarenheter av Maastrichtprocessen. I Sverige förankras den processen - som vi givetvis har mycket begränsade erfarenheter av, eftersom vi har varit medlemmar under kort tid - med riksdagens EU nämnd, och man har där kommit överens om hur det skall gå till.

Fru talman! Den 1 januari i år blev Sverige, som ett resultat av folkomröstningen den 13 november 1994, medlem av EU. Mer än tre månader efter omröstningen och med snart två månaders erfarenhet av medlemskapet kan vi konstatera att det blev kanske inte riktigt så mycket guld och gröna skogar för Sverige som utlovades från ja-sidan. Det mest allvarliga är dock den debatt som vi nu redan har fått i högt tonläge om vad EU medlemskapet betyder för säkerhetspolitiken, neutraliteten, försvaret, etc. Jag skulle vilja fråga statsrådet Mats Hellström jag också, om det inte är ganska pinsamt ändå att Maj-Lis Lööw i EU-parlamentet nu talar om att det här med vetot kanske inte är så viktigt. Är det inte bättre samordning inom regeringspartiet Socialdemokraterna om vad man skall redovisa i EU parlamentet i sådana här centrala frågor? Att förra utrikesministern Margaretha af Ugglas talade på det sättet är kanske mindre överraskande. Att en ledande socialdemokrat, ett tidigare statsråd, uttrycker sig så är ju väldigt anmärkningsvärt. Skulle det här vara riktigt, kan inte regeringens allmänna deklarationer om alliansfrihet och neutralitet ha så särskilt stor betydelse. Ännu mer illavarslande tycker jag att det är när Maj Britt Theorin i går i EU-parlamentets utrikesutskott kräver respekt för den svenska neutralitetspolitiken. Då kallas detta av den franske ordföranden för ett bisarrt förslag, och de svenska ledamöterna Hadar Jag vill gärna ha besked av Mats Hellström, om han är beredd att här tydligt deklarera den svenska ståndpunkten i denna fråga i alla fall. I övrigt tycker jag att det är respektabelt att det förs en bred och allmän debatt om den svenska hållningen i olika frågor inför regeringskonferensen 1996, men det är illavarslande när man på ledande håll inom EU-länderna raljerar med en central svensk ståndpunkt. Fru talman! Jag tror att de flesta både i den här kammaren och i samhället i övrigt kan vara överens om att det är väldigt angeläget det som har berörts tidigare i debatten, med just en bred öppen allsidig debatt, där många olika åsikter kommer till tals om vilken linje Sverige skall välja inför olika ställningstaganden i EU. Inför de löpande ställningstaganden som Sveriges regeringsföreträdare gör i ministerrådet, inför det allmänna valet till EU-parlamentet i höst men i synnerhet inför EU:s regeringskonferens 1996 är denna debatt särskilt viktig. Jag tycker att det är bra och välkomnar att statsrådet Mats Hellström i tidningsintervjuer och nu senast i radioprogrammet Klarspråk i morse understrukit att det är angeläget att det blir denna breda allmänna debatt inför de svenska ställningstagandena och då särskilt med sikte på hur den svenska hållningen skall formas inför EU:s regeringskonferens 1996. Det låter utomordentligt bra, om det finns en substans i det här talet, om Mats Hellström och regeringen är beredda att medverka till att möjliggöra en sådan här debatt. I det sammanhanget tycker jag nog att spåren är litet förskräckande från höstens EU omröstning. I den debatt och det kampanjarbete som föregick folkomröstningen kunde ja-sidan enligt flera undersökningar, både före och efter omröstningen, mobilisera åtminstone tio gånger så stora resurser för sin debatt och opinionsbildning, jämfört med nejsidan, trots att staten vid det tillfället gick in med hyggligt med pengar för att inte obalansen skulle bli ännu värre. När nu regeringens företrädare talar om vikten av en allsidig, bred och öppen debatt, inställer sig naturligtvis omedelbart frågan: Avser då Mats Hellström att ge förutsättningar för en sådan debatt genom att se till att den halva av svenska folket som faktiskt röstade nej kan komma till tals på rimliga villkor? En viktig förutsättning för detta är i så fall att medverka också till att alla parter får delta i debatten, inklusive den EU-kritiska opinion som finns i det här landet och som inte förefaller att ha blivit mindre sedan folkomröstningen. I budgetpropositionen bilaga 2, s. 4, säger regeringen att Sveriges medlemskap i EU får vittgående konsekvenser för arbetet i hela den svenska statsförvaltningen, framför allt i regeringskansliet, och det kan jag förstå. Häromdagen hörde jag att bara till Kommunikationsdepartementet kommer det in ca 50 dokument varje dag i EU-frågor. Då kan man förstå att det kräver resurser. Nya kunskaper och stora resurser behövs för att kunna nära följa verksamheten i EU och ta ställning löpande. Enligt vad jag förstått, kommer kompletteringspropositionen att föreslå anslag till den här verksamheten. Jag menar att det är en plikt för regeringen att också lämna förslag till pengar som möjliggör för organisationer som är EU-kritiska eller motståndare till EU-medlemskap att bedriva aktivt opinionsarbete, så att EU-debatten kan bli så bred och allsidig som möjligt. Det är ett anständighetskrav, om man menar något med det man säger om en allsidig debatt i EU Jag skulle önska att Mats Hellström kunde redogöra något för hur han har tänkt sig att säkra just denna allsidiga breda debatt, där också EU-kritiker kan komma till tals på rimliga villkor, att han här i kammaren i dag kunde åtminstone ge en antydan om vad han är beredd att föreslå.

Jag har också talat om formerna för detta, om de instruktioner som den parlamentariska kommittén kommer att få och hur den skall arbeta så att den ger möjlighet för publicerande av skrifter, för hearings och för inlägg från opinionsgrupper, fria debattörer, partier och andra som vill framföra sina uppfattningar, att de kommer på bredden. Det är vår definitiva avsikt med den parlamentariska kommitténs arbete. Låt mig konstatera en sak som inte är så konstig. Det är väl inte alls märkligt att vi bara drygt en månads medlemskap fortfarande inte riktigt orienterar oss i den här nya EU-världen. Det är kanske naturligt att man får den typ av frågor som just ställdes. Så har Maj Britt Theorin sagt och så har Maj-Lis Lööw sagt i EU-parlamentet och så har fransmännen sagt - hur skall vi ställa oss när länder har olika uppfattningar? Ja, vi är nu med i ett system som för oss kanske är litet främmande, där det finns olika kraftfält. Sverige är ett kraftfält, vi som representerar Sveriges regering och Sveriges riksdag. Ett annat kraftfält är kommissionen. Ett tredje kraftfält är Europaparlamentet. Vi kommer inte - i varje fall inte i vårt parti och jag tror inte heller i Centerpartiet - att vara monolitiska. Jag tror inte alls att vi kommer att få lyssna till och uppleva att Centerpartiets företrädare i Europaparlamentet talar med exakt samma tunga som Sven Bergström. Det skulle förvåna mig väldigt mycket om så skedde, för så är det inte för något av de andra medlemsländerna, och det är litet ovant för oss. Europaparlamentet kommer att ha sina mycket bestämda uppfattningar, som säkert kommer att drivas av företrädare för olika partigrupper och som säkert kommer att skära mot en del av vad vi här i Sveriges riksdag tycker. Det är ju det som EU är uppbyggt på, olika kraftfält där det skall finnas en balans. Jag är övertygad om att kommissionen kommer att föra fram uppfattningar som gör att det här i Sverige kommer att hävdas att man har låst sig si eller så, medan det i själva verket är en grupp inom EU som vill verka för nya befogenheter på det ena eller andra området. Jag vill inte säga detta ironiskt, inte på något sätt, men det här är någonting som är nytt för oss. Det är naturligt och något som vi kommer att få leva med.
Fru talman! Det lät bra en hel del av det Mats Hellström sade inledningsvis om att säkra en allsidig debatt. Men han undvek att ge några konkreta besked om han också är beredd att anslå några pengar eller om han avser att låta det gå som i höstas, att de stora starka organisationerna som vill ha mera union, som vill ha mera federalism, som kanske vill ha försvarssamarbete, gemensamt försvar och sådana saker, skall få dominera debatten totalt. Är Mats Hellström beredd att föreslå att pengar avsätts också till de mera fattiga folkrörelsebaserade organisationer, föreningar och studieförbund som vill ta del i debatten? Jag hoppas att man kan tolka Mats Hellström så att det betyder också pengar, inte bara vackra ord. Som svar på den andra frågan, om att Maj-Lis Lööw är ute och surrar om att vetot kan avskaffas, raljerar Mats Hellström och säger att vi inte skall vara så monolitiska. Men det här är ju en ytterligt central fråga. Många människor röstade säkert ja i EU omröstningen i höstas, därför att man hade fått försäkringar om att vetot gäller - vi kan alltid blockera det ena och det andra. Nu går ett f.d. statsråd ut i EU parlamentet och talar om att vetot var inte så viktigt! I Svenska Dagbladet i dag kan vi också läsa att Tyskland nu vill avskaffa vetot, och andra har sagt samma sak tidigare. Det är ändå uppseendeväckande att Socialdemokratiska partiet har representanter i EU-parlamentet som i centrala frågor, bara någon månad efter att Sverige har blivit medlem, avviker så fundamentalt från en viktig linje.

Fru talman! Rubriken för debatten är EU. Jag måste säga som Mats Odell sade tidigare, att det är mycket beklagligt att Mats Hellström försöker smita ifrån dagens viktiga EU-debatt genom att börja prata om WTO helt oanmält. Jag tar gärna en diskussion om WTO senare, men dagens debatt har rubriken EU. Bortom all retorik och välvilja ser jag två tydliga tendenser som markerar vägen för Sverige i den europeiska unionen. Den ena är att Sverige krymper. Sverige isolerar sig, kryper ihop i vårt nordliga hörn och blir allt mindre. Den andra är att demokrati inte längre är lika viktigt. Vi har numera inte riktigt tid och ork med demokratiska beslutsprocesser. Sverige krymper. För något år sedan lades 10 ambassader och konsulat ned. I årets socialdemokratiska budget planeras för nedläggning av ytterligare 15. I EU:s varma famn behöver vi tydligen inte några beskickningar i Amman, Jeddah, Kinshasa, Lima, Los Vad rör oss konflikterna i Mellanöstern eller Korea eller fattigdomen i mellersta Afrika och Latinamerika? Vi har ju våra budgetproblem att tänka på. Som ett obetydligt län i utkanten av en stormakt kan vi ju passa på att spara. EU planerar ju ändå att bygga upp en egen utrikesförvaltning. Är det så man tänker på Finansdepartementet och på Rosenbad? Svenska utlandsbeskickningar är inte bara en förutsättning för att vi skall kunna bedriva en självständig utrikespolitik. Många är de människor som har svenska diplomater att tacka för sina liv. Jag skall bara nämna ett namn, Harald Edelstam, som gjorde en ovärderlig insats under kuppen i Chile 1973. U-landsbiståndet minskar, stödet till Östeuropa skärs ned, flyktingpolitiken hårdnar. Vi har ju egna problem att tänka på. Mats Hellström och Lena Hjelm-Wallén - är det så man resonerar i regeringen? Sverige krymper. Jag tycker att allting pekar på att vi redan nu förbereder oss för att EU helt skall ta över utrikespolitiken. För mindre än ett halvår sedan skröt Pierre Schori om dubbla veton i utrikes och säkerhetspolitiken i EU. Nu tycks socialdemokraterna vara villiga att släppa ifrån sig det enda halmstrå till vetorätt som man har. Alltid ger det någon besparing i statskassan. För moderaterna går allt detta bara alltför sakta. I den Bildtska retoriken i dag här i kammaren står valet mellan EU och nationalism. Den självständiga svenska säkerhetspolitiken under detta århundrade kan också följaktligen enligt honom betecknas som nationalism. Att fortsätta en självständig utrikes och säkerhetspolitik är för Bildt att välja krig framför fred. Denna inskränkta och antiintellektuella hållning borde inte förtjäna någon reflexion om det inte var så att den kom från landets största oppositionsparti. Carl Bildt, var du än är, Sverige är inte bara en del av EU. EU är bara en liten del av världen. Det är inte längre till Moskva än vad det är till Bryssel. När avstånden krymper i världen är det inget skäl för att också Sverige skall krympa och isolera sig i ett alltmer marginaliserat Västeuropa. Sveriges riksdag är helt överspelad i den nya sköna unionen. Vi får i bästa fall lyssna på ministrarna innan de far ner till ministerrådsmöte. Demokrati är inte längre lika viktigt. Än så länge har inte den nya EU-nämnden ens varit kapabel att avge ett enda råd eller en gemensam ståndpunkt. Majoriteten i EU nämnden - majoriteten i riksdagen - vill inte ha makt, vill inte ha inflytande över de lagar som svenska folket skall lyda i framtiden. Att få till stånd en ändring i detta är en absolut förutsättning för att vi skall kunna se besluten som demokratiskt acceptabla och godtagbara. Det här är två tydliga men tråkiga tendenser som kantar den väg vi vandrar in i den europeiska unionen. Säkert finns det de som tycker att Sverige äntligen har börjat inta sin rätta position som ett kallt, inåtvänt och blåsigt hörn i norra Europa. Men många andra, Mats Hellström, sörjer inombords. Jag är en av dem. Jag vill avsluta med att säga att jag anser att en självklar utgångspunkt inför regeringskonferensen i EU för den som inte genast vill köra över folkomröstningen är att Sverige skall hävda vetorätten inom utrikespolitiken och motverka ytterligare överstatlighet på detta område. Jag hoppas att även regeringen inser detta och slutar att överlåta åt andra länder i EU att formulera hur framtiden skall se ut.

Fru talman! Det finns anledning till en betydande optimism när det gäller biståndspolitiken framöver. Det har skett stora förändringar i u-världen. Vi har haft någonting som närmast kan betraktas som en revolution vad gäller demokrati och marknadsekonomi och också vad gäller tillväxten i många av de fattiga länderna. Det framgår delvis av den biståndsbok som var färdig att tryckas före regeringsskiftet men som har släppts först efter motionstiden. Låt oss se på situationen i världen. I Stillahavsasien bor 40 % av u-världens befolkning. De får 5 dollar per invånare i bistånd. Det sker en mycket stark ekonomisk utveckling och något som närmast kan betraktas som en marknadsekonomisk revolution. Går vi vidare till Sydasien finner vi där 30 % av ulandsbefolkningen. De får 5 dollar per invånare i bistånd. Där sker en svag men ändå begynnande stabil tillväxt, där vi dock kan ifrågasätta uthålligheten. Dessa länder har varit hämmade av en feodalism och en demokratisk socialism som har lett till vad många kallar the Hindi rate of growth. I Mellanöstern och Nordafrika bor 6 % av uvärldens befolkning. De har det högsta biståndet per capita i världen, 40 dollar per invånare. I många av länderna finns stora resurser, framför allt intäkter från oljeexport. Utvecklingen är svag. Inte minst i Egypten har den arabiska socialismen och den muslimska utvecklingsfientligheten lett till att det inte sker någon minskning av antalet fattiga i regionen. I Afrika söder om Sahara bor 14 % av u-världens befolkning. Biståndet är 35 dollar per invånare. Där sker en stor ökning av antalet fattiga. Dessa länder har ett tungt kolonialt arv. De har en fixering vid statsstyrning. De har varit offer för en afrikansk socialism. Ett dilemma i sammanhanget är att Sydafrika, som ekonomiskt har varit den dominerande kraften, har hämmats av rasförtrycket och att majoriteten av invånarna inte har kunnat bidra till utvecklingen av sitt land och av regionen. Om vi går vidare till Latinamerika, där Pierre Schori har valt att vara i dag i stället för här - han är i Costa Rica, sägs det - kan man konstatera att 10 % av u-världens befolkning bor där. Biståndet är 11 dollar per invånare. Det handlar i många fall om tidigare mycket rika länder som under mellankrigstiden tillhörde världens rikaste länder, men där en statsfixering och ett försök att skydda ekonomin med höga tullmurar har gjort att man har fått en fattigdomsutveckling som har varit mycket uttalad. Här har man i väldigt mycket kopierat utvecklingen i Stillahavsasien, och det har gjort att det som en gång i tiden betraktades som en skuldbomb för egentligen hela världsekonomin nu i många fall har blivit en magnet för det internationella kapitalet. Man kan alltså konstatera att åtskilliga länder vid det här laget har visat att man på en generation kan gå från absolut fattigdom till relativt välstånd. Det går på 20-30 år. Det gäller att i biståndsarbetet försöka ta upp mycket av det arbete man har gjort i de länder som har lyckats. Man kan konstatera att 68 % av ulandsbefolkningen nu bor i länder som har en snabbt växande ekonomisk utveckling. Man kan också konstatera att det pågår ganska stora kapitaltillflöden till många av länderna i u-världen. Kapitaltillflödena svarar mot 5 % av deras samlade ekonomi. 1/4 av detta är bistånd. Vad kan vi göra för att hjälpa utvecklingen i uvärlden? Det viktigaste är naturligtvis att vi öppnar våra marknader för fri handel. Deras handel är tio gånger större än vad de får i bistånd - mer än så, t.o.m. Att skapa frihandel är alltså den allra viktigaste insats vi kan göra för u-världen. Det är också oerhört viktigt att bygga upp och hjälpa till att stödja den framväxande demokratin, rättssamhället och respekten för mänskliga rättigheter och att hjälpa till att bygga upp marknadsekonomin, vilket är oerhört viktigt för småföretagen. De skall i många fall suga upp de växande befolkningarna när jordbruket inte kan klara försörjningen för den ökande befolkningsmängden. Det är viktigt för oss att hjälpa till att bygga upp institutionerna för rättssamhället, marknadsekonomin och demokratin. Det är också viktigt att ge ett humanitärt bistånd. Med det menar vi ett bistånd som inte går via regeringarna utan når direkt ut till invånarna. Det handlar inte minst om katastrofbistånd. Det är viktigt att katastrofbiståndet ersätter en skörd och utsädet, men inte konsekvent därefter slår ut det egna jordbruket. Det gäller att bygga upp en basal utbildning inte minst för kvinnor. Det är också ett sätt att hjälpa till vad gäller befolkningsfrågan. Det gäller att stödja infrastruktur, och då alldeles speciellt den del av infrastrukturen som inte är ekonomiskt lönsam. Det gäller vidare att hjälpa till med basal sjukvård, men däremot inte i första hand med den mer kvalificerade sjukvården. Det gäller också att i detta bistånd bevaka jämställdheten och att se till att utvecklingen blir hållbar. När det gäller skuldproblematiken, som ofta diskuteras, kan man konstatera att mer än hälften av de länder som anses vara mest skuldsatta - det handlar om 21 medelinkomstländer - är mycket råvarurika. De har utnyttjat kreditvärdigheten från bl.a. oljeexporten till att bygga upp betydande skulder. Jag tror att det vid skuldsanering är viktigt att ställa upp vid systemskiften, så att en ny regim inte behöver ta över en tung skuldsättning från en tidigare regim. Men det gäller att inte skydda utvecklingshämmande regimer i skuldsaneringssammanhang. Jag tror att det är viktigt att hitta rätt effektivitetsmål när vi diskuterar biståndet. Det gäller att mäta rätt saker. Måluppfyllelse skall inte i första hand innebära att man har förbrukat en viss summa pengar, utan att man har nått ett visst resultat och fått effektivitet i vad man sysslar med. Vi säger nej till Super-SIDA och menar att det finns en fara för att man bygger upp en fast egenregiverksamhet och får en dålig flexibilitet, när nu behoven förändras så snabbt. Vi menar att biståndet skall kanaliseras via UD med ambassaderna som fältorganisation, och att man alltmer skall gå över till att handla upp biståndet från frivilligorganisationer, NGO:s, kyrkor, konsulter och andra och driva allt mindre egenregiverksamhet. Däremot tror vi att det är viktigt med ett oberoende utvärderingsinstitut som följer upp verksamheten åt UD och ambassaderna. När det gäller det multinationella biståndet menar vi att Världsbanken och IMF på senare tid, när de värsta kantigheterna har slipats bort, genom sina krav har lett till att man har fått ett betydande resultat av de insatser som har gjorts. Vi menar att multinationellt bistånd framför allt skall kanaliseras via Bretton Vi tycker också att det är angeläget att vi är beredda att ompröva biståndet till de länder där man inte får en stabil utveckling mot demokrati, och att man också kan ompröva biståndet när man upptäcker flagrant korruption i biståndsländerna. Sammanfattningsvis är vår uppfattning att bistånd skall vara oljan i motorn och inte bensinen i tanken.

Fru talman! Biståndet till internationellt utvecklingssamarbete är en av de viktigaste och mest konkreta delarna i den svenska utrikespolitiken. Motivet är självfallet solidaritet med människor som lever under mycket sämre förhållande än vi, men det handlar också om nödvändigheten av att bidra till att lösa centrala internationella grundproblem vad gäller denna jords överlevnad. Världsfattigdomen är ett sådant internationellt grundproblem. Stora delar av världens befolkning ges i dag inte möjlighet att göra en produktiv arbetsinsats på grund av världsekonomins utformning. Detta är ett oerhört slöseri med mänskliga resurser. Utan en någorlunda rättvis värld kommer vi aldrig att få fred på jorden. Fattigdom och orättvisor leder till motsättningar och konflikter. De leder till flyktingströmmar, terrorism, etniska och sociala konflikter och, som sagt, i värsta fall krig. Fattigdom och orättvisor är därför grunden till den andra internationella uppgift som måste lösas: freden. Det tredje grundproblemet är förstörelsen av vår miljö och slöseriet med naturresurser. Vi ser det i skogsskövling, ökenutbredning, jordförstörelse, övergödning, vattenföroreningar, avfallsberg m.m. Orsaken till detta är både västvärldens överkonsumtion och den utbredda misären i tredje världen. Biståndsbehoven är oerhört stora i världen - mycket större än vad som kan tillgodoses över den svenska statsbudgeten. Det är därför helt orealistiskt med en behovsanpassad dimensionering av biståndsanslaget. Vi tvingas i stället att politiskt sätta upp ett mål för biståndsanslagen, och vi har i princip fastställt ambitionsnivån till 1 % av BNI. Denna enprocentsnivå övergavs vid krisuppgörelsen med Socialdemokraterna 1993, även om det slogs fast att enprocentsmålet skulle återupprättas så snart som det var ekonomiskt möjligt. Nu fortsätter Socialdemokraterna att minska biståndsanslagen mer än vad vi inom Centern kan ställa oss bakom. Dessutom anser vi att det är fel att belasta biståndsanslagen med asylkostnader i Sverige. Fru talman! Centern har länge kritiserat den dominerande roll som landprogrammen haft inom biståndet. Enligt vår uppgift bör tonvikten i biståndsprioriteringarna ligga vid vilka problem vi vill försöka lösa. Landvalen får sedan bli beroende av var problemen uppträder och var vi har de bästa förutsättningarna att göra en insats. Vi vill stärka FN-systemets roll i utvecklingsarbetet och ge ytterligare medel till FN:s utvecklingsprogram, UNDP, UNICEF, Världslivsmedelsprogrammet, Flyktingkommissarien och FN:s narkotikabekämpning för att nämna några. Arbetet för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktlösning är i dag viktigare än någonsin. Det är därför inte rimligt, tycker vi, att den svenska ambitionsnivån sänks på dessa områden. Det är absolut nödvändigt att kunna stödja de mänskliga rättighetsorganisationer som arbetar i länder där förtrycket är stort. Jag tänker särskilt på organisationer i t.ex. Turkiet, Indonesien och Östtimor. Miljön är ett annat område där behovet av insatser blir alltmer påträngande. Därför är regeringens föreslagna nedskärning av anslaget till miljöinsatser för oss helt oacceptabelt. Forskningssamarbete är också betydelsefullt för att underlätta för fattiga länder att ta del av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, särskilt miljöteknik. Detta är i sin tur avgörande för en utveckling på mer lika villkor med rikare länder. U-länderna måste också få möjlighet att ta fram utvecklingsmodeller utifrån sina egna förutsättningar. Bertil Persson var inne på anslag till enskilda organisationer. Jag håller med om att de ofta har bättre förutsättningar än statliga organ att nå ut med lokalt inriktat bistånd. Genom att samarbeta med organisationer i mottagarländerna främjar den här typen av verksamhet också pluralistisk utveckling. Insamlings och informationsverksamheten i Sverige bidrar mycket till att öka kunskapen och medvetenheten om internationella utvecklingsproblem. Vi tycker att det är oerhört viktigt att i stor utsträckning utnyttja enskilda organisationers möjlighet och vilja till insatser. Ett annat känt stort hinder för utveckling i uländerna är deras skuldkris. Många länder betalar i dag mer i räntor och amorteringar än de får i nya lån från i-världen. Världsbanken hjälper, men stöd och omskrivning av skulderna ges endast om landet går in i Internationella valutafondens strukturanpassningsprogram. Länderna tvingas då ofta satsa på en ensidig produktion för att få största möjliga exportinkomster. Detta är många gånger dåligt för landets långsiktiga utveckling. Vi menar att svenskt bistånd alltför mycket är knutet till Världsbanken och Internationella valutafonden. Det är också därför vi vill stärka UNDP:s och enskilda organisationers betydelse som biståndsorgan och kanaler för biståndet gentemot Världsbanken, som jag tidigare nämnde. Centern föreslog redan för ett år sedan att regeringen varje år till riksdagen skulle överlämna en värderingsrapport över Världsbankens och Internationella valutafondens verksamhet. Den skulle baseras på bankens egna bedömningar och dessutom kompletteras med kritiska rapporter från de länder som mottagit pengar. Det skulle vara från oberoende forskare och organisationer. På så sätt skulle riksdagen kunna bedöma om och hur t.ex. sociala och miljömässiga hänsyn i tillräcklig utsträckning tagits i bankens och fondens verksamhet. Detta med hänsyn till Världsbankens inflytande på det svenska biståndet. Utrikesutskottet sade när motionen behandlades att kravet borde kunna tillgodoses inom ramen för budgetpropositionen. Men i Centern anser vi att rapporteringen från Världsbanken i årets budgetproposition inte ens är i närheten av de krav som ställdes. Tvärtom är rapporteringen fortfarande mycket summarisk och klart otillfredsställande. Nu vet jag att det pågår arbete för att få en förbättrad redovisning. Det är bra, för det behövs. Fru talman! Ungefär tre fjärdedelar av världens befolkning bor på landsbygden. I världens fattiga länder är andelen ännu större. Tyvärr är det också på landsbygden som många av de grundläggande problemen finns. De har allt sämre möjligheter att försörja sig. Bristen på utbildning, dålig infrastruktur och sjukvård gör att inflyttningen till storstäderna är explosionsartad. Samtidigt har inte städerna möjlighet att ta emot människorna i den takt som inflyttning sker. Då blir resultatet massarbetslöshet, allt större sociala problem, växande slumområden. Det är klart att koncentrationen av människor också tär hårt på miljön. För att bryta denna ohållbara koncentration till storstäderna krävs det ökade satsningar på landsbygdens utveckling. I många av de här länderna är just landsbygdens produktion också avgörande för landets inkomster. Regeringen säger visserligen i budgetpropositionen att jordbruket måste fortsätta att utvecklas för att många länders hungerproblem skall lösas. Det är sant. Men det visar samtidigt på ett alltför begränsat synsätt på behovet av landsbygdssatsningar. Det gäller faktiskt inte bara hungerproblem. En fungerande landsbygd är helt avgörande för den totala situationen i landet, inte bara för jordbrukets utveckling. Därför måste villkoren på landsbygden vara så bra att många flera har möjlighet att bo kvar där. Eftersom jordbruket kräver allt mindre arbetsinsatser även i u-länderna är det mycket viktigt att finna fler möjligheter till jobb på landsbygden. Småindustrier som förädlar lokala råvaror och på olika sätt tillgodoser behoven på orten är viktiga. Vi vet att de oftast utgör grunden för ökad industrialisering i u-länderna. Även ökade satsningar på enkel vardagsnära teknik är viktiga förutsättningar för att uländerna skall kunna utvecklas. De har också en positiv effekt vad gäller småindustriverksamheten i storstädernas fattigområden. Till slut vill jag bara uppmärksamma att vi från Centerns sida tycker att kvinnornas situation och roll i utvecklingen måste uppmärksammas än mer i det svenska biståndet. I många u-landskulturer har de en helt avgörande roll. De sköter jordbruk, handel, hantverk och är många gånger ansvariga för familjens ekonomi. Därför vill jag säga att jag tycker att det är bra att den utredningen nu kommer till stånd för att se över kvinnobiståndet och ta ställning till om det skall bli ett sjätte biståndsområde.

Fru talman! Biståndet är i dag satt under debatt och hård press, och från flera håll ifrågasätts det om biståndet över huvud taget spelar någon som helst roll för utvecklingen av världens fattiga länder. Den senaste attacken mot biståndet återfinns i Timbros rapport nr 2 för 1995 som heter Att hjälpa eller stjälpa?. Den kom ut för några veckor sedan. Det är biståndskonsulent Olof Murelius som håller i pennan. Där står bl.a. följande att läsa: " - under det senaste årtiondet har det i ökande grad blivit klart att biståndet har skapat fler problem än det har löst." Ja, det står faktiskt så. Vidare står det att "biståndet har blivit kontraproduktivt. Biståndet lider i dag av elefantiasis och är i ökande grad osunt, eftersom det drivs av motstridiga och ömsesidigt besmittande krafter baserade på politisk pragmatism som gränsar till cynism och filantropi som gränsar till romantik." Murelius slår fast att: "Det första som bör noteras är att volymen är boven i dramat." Han framhåller att det kvantitativa tänkandet lätt leder till förvrängningar, hybris och korruption samt att de för bort uppmärksamheten från de verkliga problemen, vilka är kulturella, moraliska, institutionella och ekologiska och inte bara, eller främst, ekonomiska. Murelius gör vidare en hisnande jämförelse mellan Vietnamkriget och biståndet. Han skriver: "Liksom kriget i Vietnam inte kunde avgöras genom omfattningen av militär utrustning och trupper har erfarenheten visat att hur lovvärda intentionerna än är, kan segern över okunnighet, fattigdom och sjukdom inte vinnas genom kvantiteten av utländsk valuta och utländsk expertis." Att över huvud taget komma på idén att jämföra amerikanarnas misslyckade försök att besegra det vietnamesiska folket genom kostsamma och omfattande militära insatser med vissa av i-världens tillkortakommanden vad gäller bistånd till tredje världen är horribelt, menar jag. Murelius är i dag förvisso inte ensam om att attackera biståndsvolymen. Biståndsattackerna kommer från flera håll. Men att det multilaterala biståndet genom olika FN-organ eller det bilaterala biståndet i dag dignar under överfulla kassakistor, där bekymren hopar sig därför att man inte kan leta upp vettiga investeringar eller biståndsprojekt, faller på sin egen orimlighet. Skulle så vara fallet, skulle det finnas för mycket pengar i biståndet, vore jag den förste att föreslå nedskärningar. Men det förhåller sig ju inte på det viset. Det är precis tvärtom. Det saknas i dag pengar i biståndsarbetet. Den som inte kan se det måste vara blind eller förstockad. Nej, problemet ligger inte i att den rika världen har för litet pengar och den fattiga för mycket. Det är precis tvärtom. Skall vi någonsin komma till rätta med de globala orättvisorna måste i-världen ikläda sig sitt ansvar för en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser. Det är precis som Murelius skriver i slutet av sin rapport:"Världen måste bli en enhet, ett globalt samhälle". Där visar han klarsyn men drar enligt min mening fel slutsatser, nämligen att den rika världen inte skulle ha råd med bistånd. Det är precis tvärtom. Vi har inte råd med att snåla på biståndet. Vi har inte råd att skära i biståndsbudgeten. Om det vore så att Timbros Olof Murelius vore en engångsföreteelse, en ropandes röst i öknen, skulle jag inte ägna så mycket tid åt honom. Men problemet är att vi i dag ser att alltfler resonerar som han, och det skrämmer mig. Även den socialdemokratiska regeringen är inne på samma linje genom sin föreslagna biståndspolitik, som leder till allt lägre bistånd år efter år genom frysning av biståndet. Det är med beklagande jag kan konstarera att den socialdemokratiska regeringen har fallit in i mönstret att skära, och skära kraftigt, i biståndet. Den frysning av biståndet under kommande år som regeringen nu genomför med Moderaternas hjälp är minst sagt illavarslande och innebär att vi fjärmar oss allt mer från det en gång fastlagda enprocentsmålet. Det är inte nog med att enprocentsmålet på detta sätt överges. Det är dessutom stor risk att Sverige inte ens kommer att leva upp till FN:s rekommenderade 0,7-procentsmål inom några år om Socialdemokraterna och Moderaterna i denna oheliga allians flyttar biståndsfrågorna allt lägre ner på dagordningen. Jag frågar: Hur kan Socialdemokraterna med sitt sedan tidigare väl dokumenterade och kända internationella engagemang på biståndsområdet tillsammans med Moderaterna medverka till denna radikala förändring av den svenska biståndspolitiken vad gäller enprocentsmålet? Regeringens förklaring till nedskärningarna i biståndet är att Sverige brottas med obalanser i vår ekonomi, och så är det förvisso. Men poängen med enprocentsmålet var ju att biståndet skulle vara en fredad sektor även i ekonomiskt bekymmersamma tider. Tanken bakom enprocentsmålet är att den rika delen av världen gör ett långsiktigt stabilt åtagande gentemot världens fattiga. Vi kan nu konstatera att Sverige inte stått pall. Nu slår Socialdemokraterna följe med Moderaterna i detta partis väl dokumenterade politik inom biståndsområdet, och det är illavarslande. När Boutros Boutros-Ghali var här i kammaren sade han följande från denna talarstol: "Vi inser nu att internationellt bistånd till utvecklingsländerna är en mycket viktig utgift för att åstadkomma global stabilitet. Det är en vital framtidsinvestering. "- han använder det ordet - " Sverige har gått i bräschen när det gäller att erkänna hur viktig utvecklingen är. Sverige är känt som en av de mest generösa gynnarna av utvecklingsländerna." Så har det förvisso varit. Men ett skifte har ägt rum. I Expressen i går skriver representanter för Diakonia, Lutherhjälpen, Rädda barnen och Röda korset under rubriken Regeringen sviker de fattiga. Nu måste dessa organisationer sätta sig ner och omförhandla och få kraftiga nedskärningar i sina program. Det är konsekvensen av den förda politiken. Vad är Socialdemokraternas svar till alla de enskilda organisationer som nu får kraftiga nedskärningar i sin verksamhet på grund av dessa nedskärningar i biståndet? Biståndets demokratimål utgjorde länge snarast en dekoration utan substansiellt innehåll. Dess långsiktiga karaktär betonades så till den grad att några krav på praktiska resultat i form av ökad pluralism knappast ställdes. Enpartisystemet ursäktades. Det antyddes att politisk frihet inte hade någon vidare relevans för fattiga länder. Regleringar och centralstyrning ansågs näst intill nödvändiga för den resursmobilisering som skulle lyfta u-länderna ur deras armod. S.k. afrikansk socialism betraktades som en tredje världens tredje väg. U-landsverkligheten är komplicerad och turbulent. Det finns få väl fungerande demokratier i det vi förr kallade tredje världen. Skälet är enkelt. Demokratin är aldrig given från början. Att bygga upp den är en del av utvecklingsprocessen. År ut och år in har Folkpartiet framhållit vikten av demokratins roll i utvecklingsarbetet.

Herr talman! Hans Anderssons partis idéer har dominerat i stora delar av u-världen under en mycket lång tid. I alla länder har det resulterat i elände, fattigdom och förtryck. U-ländernas viktigaste landvinning är just avvecklingen av kommunismen och socialismen. När Latinamerika var socialistiskt var alla extremt fattiga, men med demokratin och marknadsekonomin ser vi nu en positiv utveckling i många länder. Mexico var i 70 års tid en enpartistat. Det är nu man har möjlighet till utveckling. Det har aldrig förekommit så stora kapitalflöden till u-länder som i dag är fallet genom handeln och genom direktinvesteringar.

Herr talman! Man har nog inte förstått mycket av utvecklingen i världen om man inte kan förstå vad som hänt när socialismen i land efter land ersätts av marknadsekonomi och demokrati och man ser hur nu 68 % av u-ländernas befolkning lever i länder där det råder snabb ekonomisk tillväxt sedan man väl blivit av med kommunist eller socialistregimen. Det är alldeles uppenbart att framtidstron ser ut på det sättet. När vi talar om Sydamerika vill jag framhålla att det fortfarande finns länder med bekymmer. Alldeles speciellt gäller det Kuba, där man inte har blivit av med kommunistregimen. Men det finns också andra exempel. Den bild som Hans Andersson här tecknar stämmer inte på Chile och Argentina och bara i ganska liten utsträckning på Brasilien - för att nämna några av de stora och viktiga länderna.

Herr talman! Internationell solidaritet och hållbart bistånd till de fattiga är rubriken på Miljöpartiets biståndsmotion. Utgångspunkten är denna: På en enda jord med begränsade resurser är vi alla beroende av varandra. Ansvaret för tillståndet i världen är gemensamt. Det största hotet mot mänsklig överlevnad är inte längre av militärt slag. Det är i stället ett hot som har med fattigdom att göra, med resursutarmning och miljöförstöring som accelererar i en allt snabbare takt. Det är problem som fordrar en långsiktig strategi och kräver att vi tänker litet mindre på vår egen välfärd och desto mer på morgondagens välfärd för kommande generationer, för den är hotad. Sveriges hårt ansträngda ekonomi gör att regeringen i årets budget inte avsätter 1 % av bruttonationalinkomsten till bistånd. Man talar om att beloppet motsvarar 0,7 %. Om man från den procentsatsen räknar pengarna till EU:s gemensamma bistånd och tar hänsyn till avräkningen för asylkostnaden, blir summan än mindre. Biståndet till de fattigaste utvecklingsländerna minskar för andra gången i rad. Vi vill öka biståndsanslaget med 1 miljard kronor som skall avsättas till en fond för miljöinsatser i uländerna. Med tanke på hur nedskärningarna drabbat biståndsarbetet på många områden skall stödet också kunna utdelas till andra angelägna projekt med miljöanknytning, som ekologiskt jordbruk, småskaliga projekt med resurssnål teknik, utbildning, skolor för kvinnor och barn. Stödet skall vara flexibelt och också kunna ges till pågående verksamheter i kris, s.k. additionellt stöd. Om man har ansett att det största hotet mot freden inte är militärt utan har med fattigdom, demokratiskt underskott och resursförstöringen att göra är det logiskt att minska anslaget till försvaret och använda pengarna till bistånd och utvecklingssamarbete och höja levnadsstandarden i de fattigaste länderna. Där är det inte tal om att få en högre levnadsstandard, utan ofta om att slippa den dagliga hungern och få sitt dagliga bröd i stället. Historien visar att krig och konflikter ofta har ekonomisk grundorsak i både i-länder och u-länder. Ett ekonomiskt bistånd kan bidra till fred och säkerhet och utgöra ett stöd till landets demokratiska process. Men när man måste spara, och det måste vi, då måste man också prioritera. Har man t.ex. sett de tibetanska flyktingbosättningarna i norra Indien på gränsen till Tibet, tycker man förmodligen att det är där bistånd behövs akut. Den som har varit i Rwanda är lika övertygad om att just där behövs det. Vi har i vårt biståndsförslag valt att prioritera verksamheter som griper in och påverkar många olika delar av samhället. Vi menar att stöd och bistånd till kvinnor i utvecklingsländer bör prioriteras. Kvinnor har inte haft samma utbildningsmöjligheter som män. En satsning på skolor och utbildning kommer såväl kvinnor som barn till godo, likaså hälso och sjukvård. I många länder är kvinnan socialt beroende av mannen. Hon har ensam ansvaret för hem och barn och är på landsbygden den som driver familjens jordbruk. Ofta driver hon en liten affärsverksamhet också. Därför är kvinnor öppna för nya idéer när det gäller jordbruk, utbildning, hälsovård, familjeplanering. De nya idéerna och metoderna har tydligt samband med familjens försörjningsmöjligheter. Vi vill prioritera stöd till ekologiskt jordbruk. En satsning på småskaligt jordbruk på landsbygden tryggar livsmedelsförsörjningen, ger arbetstillfällen och ökar inkomster samt kan bidra till en regions naturliga näringslivsutveckling, som så väl behövs. En hållbar vattenförsörjning bör prioriteras. Vatten är förutsättning för all inhemsk livsmedelsförsörjning, för jordbruk och kreatursskötsel. Samtidigt vet vi att vattenförsörjningen i världen försämras kontinuerligt. Vattenreservoarerna krymper. Förorening av vatten är på många håll ett stort problem, och brist på vatten driver människor på flykt. Projekt med småskalig och resurssnål teknik tillsammans med samtidig utbildning för just den tekniken bör också prioriteras, en teknik som gör det lätt att reparera och underhålla och som kan skapa ett effektivare jordbruk och en effektivare vattenförsörjning. Ett bistånd får inte skapa ett biståndsberoende i mottagarlandet. Det skall skapa självtillit och tro på egen förmåga och skapa möjligheter till självförsörjning. Småskaliga bistånd har fördelar. Den småskaliga formen kommer många till del på gräsrotsnivå och gör den enskilde mer delaktig i de processer som startas och framför allt i de förändringar som är en nödvändig följd av dem. Det upplevs som en lång och säker utveckling, och man har tillsammans skapat en stabil grund för biståndssamarbetets förutsättningar att lyckas - ett hållbart bistånd, en hållbar utveckling. Det finns avtal om hållbar utveckling och nya idéer som prövats i Holland om samarbete mellan ett iland och ett u-land. Ordet bistånd finns inte med i sammanhanget. Det handlar om samarbetsavtal om hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Tanken är att man genom de ömsesidiga avtalen startar ett nära samarbete med just målsättningen att skapa en hållbar utveckling och en hållbar miljö i båda länderna samtidigt. Avtalen är på minst tio år. Här kommer man att tänka på Agenda 21 där det framhålls att det gäller att ta fram handlingsprogram med lång framförhållning. Det holländska agendaarbetet ligger också till grund för samarbetet avtalsländerna emellan. Här kommer man in på ett område som inte är så vanligt i biståndssammanhang, nämligen stadsmiljön. En lokal agenda omfattar mycket: markplanering, vattenförsörjning, energianvändning, transporter, byggnadsverksamhet, avfalls och avloppshantering. I dessa holländska avtal har man begränsat sig till energi, transporter, jordbruk, biologisk mångfald och avfallsfrågor. Det är meningen att representanter för avtalsländerna skall följa arbetet i Holland, liksom holländska representanter skall finnas i avtalslandet. En fördel är att man har insyn i varandras arbete. Man har också en naturlig insyn i varandras ekonomiska planering och hantering av pengarna. Vi har i vår biståndsmotion ett yrkande där vi säger att den holländska modellen skall prövas också i svenskt biståndsarbete. Här kan man tänka sig att också ta till vara en kommuns kompetens. Om en kommun har byggt ett avloppsreningsverk har man i kommunen aktuell kunskap som kan överföras till stad eller kommun av motsvarande storlek. Varför inte ta till vara svenska företags miljötekniska kunnande? De har ofta många års erfarenhet av att tackla och åtgärda miljöproblem. Det borde också kunna utnyttjas. Företagsuppbyggande och företagsutveckling, skapande av bra industriella miljöer är också ett område där insatser kan göras. UD har knutit såväl militär expertis som näringslivsexpertis till FN för att bistå den svenska FN delegationen i arbetet. Vi föreslår att man kompletterar med ekologisk kompetens. Vi har miljöansvar inte bara inom vårt eget lands område. Det är viktigt att både miljökonsekvensutredningar och socialkonsekvensbedömningar finns med inte bara i vårt eget biståndsarbete utan också i de internationella projekt där Sverige deltar. Jag tänker nu på de storskaliga projekt som redan nämnts här i dag, i Kashmir och Chile t.ex. Tvångsförflyttningar av människor, byar som utplånats har orsakat stora problem i närområdet. Skadorna på miljön är bestående. Det har inte funnits de sekellånga perspektiv och den framförhållning där som det i Agenda 21 talas om. Hundra år är en kort tid i det ekologiska perspektivet, men det är fullt tänkbart för en mänsklig planering. Det är våra barnbarnsbarnbarns värld vi talar om oavsett var på jorden vi lever. På en jord med begränsade resurser är vi alla beroende av varandra. Ansvaret för tillståndet i världen är gemensamt.

Herr talman! Bilden av verkligheten kan målas på många olika sätt. Den påverkar inte bara vårt sätt att se och tänka utan också vårt handlingssätt och vår handlingsförmåga. Verkligheten kan tecknas så mörk att vi grips av misströstan och blir handlingsförlamade. Till den mörka bilden hör att en miljard människor lever i djupaste fattigdom och ofta inte ens har mat för dagen. Lika många är analfabeter. Krig och konflikter pågår i mer än 50 länder, och 35 miljoner människor befinner sig på flykt. I stället för att slå ned vårt mod borde dessa fakta ses som en oerhörd utmaning, i synnerhet som det också finns en ljusare motbild. Stora framsteg har gjorts under de senaste 30 åren. Livslängden i utvecklingsländerna har ökat med en tredjedel. Mer än 70 % av befolkningen har nu tillgång till hälsovård. I många länder har demokratiseringsprocessen nu tagit fart. Utbildning på bred basis, tillgång till hälso och sjukvård tillsammans med politiska och ekonomiska reformer banar väg för en hållbar utveckling. I denna utveckling har Sverige av gammal tradition tagit aktiv del. Den svenska missionshistorien går tillbaka till 1860-talet. Kyrkorna har hela tiden bedrivit aktivt biståndsarbete vid sidan av sin övriga verksamhet. Inte minst viktigt är det personliga intresset och den vilja till engagemang i tredje världen som har utvecklats hos många människor i vårt land genom kyrkornas långvariga och uthålliga insatser. Under senare år har också många andra typer av ideella och frivilliga organisationer tagit del i detta arbete. Vi kristdemokrater har den människosyn som vi också tror har utvecklats i de sammanhang som jag nyss har talat om. Den ligger till grund för vårt biståndsarbete. Vi bygger på synen att alla människor har lika värde, att vi har ansvar för omvärlden och för våra relationer till den miljard människor i u-länderna som i dag tvingas att leva i absolut fattigdom. Denna syn på människans värde är en grund för broderskap, solidaritet och respekt för mänskliga rättigheter. Den ställer den enskilda människan i centrum och värderar varje individ lika högt, oavsett ras, kön, ålder, social ställning eller andra åtskiljande faktorer. Men den innebär också en stark tro på den enskilda människans förmåga och möjligheter att bygga upp goda levnadsförhållanden, om diskriminerande hinder undanröjs. Vi vill i vårt biståndsarbete satsa på en utveckling mot ett bistånd som alltmer stöder kvinnorna och därmed också barnen. Vi tror att en hållbar utveckling är nödvändig - en utveckling där människan står i centrum men där också omtanken om miljön spelar en stor roll. Men detta skall prägla vårt miljötänkande lika väl i i-länderna som i u-länderna. Vi kan inte tro att det mesta skall ske i u-länderna utan måste också själva vara villiga till förändringar. Vi tror att utvecklingen av handelsförbindelser, där u-länderna mer och mer dras in i våra olika handelssfärer har mycket stor betydelse. Vi tror också att saneringen av skulderna är av stor betydelse. Dessa saker verkar många av oss vara överens om. Vi är också överens om de mål som har uppställts för biståndsarbetet och även de jämställdhetsmål som man nu vill foga till de mål som vi tidigare har varit överens om. Jag vågar påstå att det finns en mycket starkt utbredd biståndsvilja hos stora delar av svenska folket. Undersökningar visar att 60 % av svenskarna vill ha bistånd som ligger minst på den nivå som vi har haft tills i dag. Regeringen har faktiskt inte fått svenska folkets mandat att sänka biståndet. När Socialdemokraterna gick till val förra året var deras kritik stark mot den förra regeringen för att den under en kort tid ansåg sig nödsakad att gå med på någon promilles sänkning. Sanningen är ju att biståndsnivån under 1992 nådde 1,02 % av BNI och 1993 var den 0,97 %. Sedan slog krisuppgörelsen igenom, där också socialdemokraterna deltog. Biståndsnivån stannade på 0,93 % - en nivå som vi inte har kunnat förklara oss nöjda med. Den kraftiga nedskärningen i den nuvarande regeringens proposition rimmar mycket illa med den uttalade ambitionen att enprocentsmålet skall stå fast. BNI i stället för av BNP. Vi kristdemokrater anser att en biståndsnivå på 1 % är rimlig även under ekonomiskt svåra förhållanden. Vår ekonomiska situation måste sättas i relation till det utomordentligt svåra läge som några av våra biståndsländer befinner sig i. Vi bör också ta hänsyn till det faktum att omkring 40 % av biståndet faktiskt går tillbaka till Sverige i form av beställningar av varor och tjänster. Den verkliga kostnaden för biståndet är alltså betydligt lägre för landet än vad budgetsiffrorna utvisar. Det är mycket illavarslande att regeringen i sin proposition i realiteten sänker biståndet. Detta sker genom att man nöjer sig med att behålla det nominella värdet på 13 360 miljoner kronor för år 1994 95 ge 300 miljoner mer till biståndsinsatser än vad regeringen föreslår i sin budgetproposition. Dessutom avvisar vi avräkningen för asylkostnader som man nu vill höja med ytterligare 300 miljoner. Detta gör att vi, enligt våra beräkningar, kommer att ligga kvar på nuvarande nivå, dvs. 0,93 % av BNI. Detta är åtminstone en god utgångspunkt för att så småningom under valperioden kunna öka biståndet ytterligare, så att vi med tiden når upp till enprocentsnivån. Regeringen gröper ytterligare ur biståndet genom att låta asylkostnader belasta biståndet i en större omfattning än någonsin. Denna avräkning kommer nu att uppgå till 965 miljoner per år mot tidigare 665 miljoner. Det finns ingen reell bakgrund till denna ökning. Det är inte så att vi i dagens läge har en ökad tillströmning av flyktingar. Även om det inte vore ett försvar, skulle det åtminstone ha kunnat utgöra en förklaring till denna ökade avräkning. I stället är det så, att den socialdemokratiska regeringen nu har bestämt sig för att skicka tillbaka 5 000 bosnienkroater till Kroatien. Detta är ett beslut som vi är starkt kritiska till, framför allt med anledning av det ökande krigshotet i Kroatien. Republiken har ju krävt att FN senast den 31 mars skall dra tillbaka sina skyddsstyrkor, Unprofor, som nu står mellan de kroatiska styrkorna och de kroatiska serberna. Vi är också kritiska därför att risken för att dessa återvändande bosnienkroater kommer att diskrimineras i Kroatien är mycket stor. Svenska kyrkan och den katolska hjälporganisationen Caritas har nyligen gjort en studieresa i Kroatien. De konstaterar att bosnienkroaterna enbart har rätt till grundskola för sina barn, de har endast rätt till akutsjukvård och de måste ha ett arbete för att kunna teckna hyresavtal. Trots att regeringen nu skickar ut 5 000 bosnienkroater anser den sig behöva 300 miljoner kronor mer för att täcka asylkostnaden. Vi avvisar bestämt att påslaget på 300 miljoner skall tas av biståndet. Det är oroande att biståndets reella värde sänks betydligt redan nästa budgetår. Kanske sänks det till 0,85 % eller möjligen till 0,87 %. Hur stor procentsatsen blir beror på hur bra det går för Sverige. Ju bättre det går, desto sämre blir procentsatsen. Vi vill ju naturligtvis alla att det skall gå bara för Sverige. Men det är ännu mer oroande, om man blickar framåt, med tanke på att det nominella värdet har frusits till 13 360 miljoner kronor under hela fyraårsperioden. Ändå säger regeringen att man håller fast vid enprocentsmålet. Kan det längre betraktas som en realistisk målsättning med denna frysning till samma summa i hela fyra år? Hur har ni socialdemokrater tänkt er att komma tillbaka till eller ens i närheten av enprocentsmålet? Det kommer ju att gå i helt motsatt riktning, om inte en radikal förändring sker under valperioden. Enligt kristdemokraternas mening måste vi gå i rätt riktning redan nu. Det är därför som vi satsar 300 miljoner mer.

Herr talman! "Att bekämpa fattigdomen och att medverka till att höja de fattiga folkens levnadsnivå är huvudmålet för det svenska biståndet. Afrika förblir den viktigaste kontinenten i det svenska utvecklingssamarbetet." Jag började mitt anförande med att citera regeringsdeklarationen, som i morse inledde dagens debatt här i kammaren. Citatet anger en klar och tydlig målformulering. I detta ligger också att biståndet måste vara långsiktigt och leda till en hållbar utveckling. I tider av krympande ekonomiska resurser ställs kraven på effektivitet och kvalitet med nödvändighet högre. Varje satsad krona måste användas på bästa sätt. Med mindre ekonomiska resurser skall vi möta omätbara behov för att undanröja fattigdom, analfabetism, ohälsa och arbetslöshet. Som tidigare har nämnts vet vi att 1 miljard lever i yttersta fattigdom, varav de flesta i Afrika. Hur blir de samlade biståndsinsatserna mer effektiva samtidigt som överföringarna till de fattiga länderna krymper? Det är den fråga som vi alla, biståndsgivare och mottagare, måste ställa oss. Det är den fråga som måste ställas i Världsbanken, i FN systemet och i EU. Det är den fråga som måste diskuteras inom enskilda organisationer och naturligtvis av de bilaterala givarna. Det är den stora utmaningen för oss alla. Hur når biståndet de fattiga människorna i de fattigaste länderna? Om vi inte klarar den utmaningen ökar klyftorna i världen och därmed också instabiliteten. Utvärdering av enskilda projekt från biståndsorganisationer har givit oss en hel del kunskap om hur biståndet kan förbättras för att bli mer effektivt. I Världsbanken finns numera en kontinuerlig utvärdering av bankens verksamhet. Här i Sverige har Sekretariatet för utvärdering och analys av biståndet lämnat ifrån sig mycket läsvärda rapporter om svenskt bistånd till Nicaragua, Zambia, Guinea-Bissau, Moçambique, Tanzania och flera andra länder och områden. Vi har fått värdefulla kunskaper om både goda och mindre goda biståndsinsatser. Det centrala med utvärderingarna är att vi skall lära oss hur vi skall kunna bli bättre. Det gäller såväl måluppfyllelse som kostnadseffektivitet. Redan det sunda förnuftet säger oss att vi når större effektivitet med koncentrerade insatser. Det kan innebära en begränsning av antalet mottagarländer. Det kan innebära att vi i stället för att splittra våra insatser på många olika sektorer bör begränsa oss till de områden där vi arbetat upp kunnande och där vi har erfarenheter. Vi skall koncentrera oss på det som vi är bra på, och vi skall framför allt inte duplicera våra biståndsinsatser. Jag syftar naturligtvis på att våra svenska biståndsorgan till viss del har överlappat varandra. Gränsdragningen har inte alltid varit tydlig, vare sig här hemma eller för våra mottagare. En samordning av de svenska biståndsmyndigheterna kommer att innebära en ökad effektivitet. Det innebär också en minskad administration, och det ger mer bistånd för pengarna. De krav på koncentration och samordning som vi ställer på det svenska biståndet måste vi naturligtvis också ställa på de multilaterala givarna. Världsbanken är i dag den absolut största biståndsgivaren och har tagit över insatser som utförts och som utförs av t.ex. FN-organen. Gränsdragningen är diffus och rollfördelningen ibland oklar. Det är absolut nödvändigt att arbetsfördelning och roller är klara och tydliga. Sverige bör ta initiativ till att samordning och rollfördelning preciseras. Den balansförskjutning som ägt rum från FN-organen till Världsbanken är inte alltid av godo. Herr talman! Afrika förblir den viktigaste kontinenten i det svenska utvecklingssamarbetet. Det var i Afrika det började med de första svenska biståndsinsatserna som går mer än hundra år tillbaka i tiden. Under 60-talets befrielsekamp och avkolonialisering var det självklart att vi solidariskt stödde de folk som blev självständiga. Då var optimismen och framtidstron stor. Då formulerade de afrikanska ledarna sina politiska visioner. Men 30 år senare såg bilden så mycket mörkare ut. Visionerna hade stelnat. De optimistiska byskollärarna hade ersatts av maktfullkomliga ledare. Korruption bredde ut sig, försvarsbudgetarna växte, liksom skuldbördan. Reglerade marknader och reglerade ekonomier frätte sönder själva samhällskroppen, statskroppen. Låga råvarupriser gav inga inkomster, och biståndsberoendet blev allt starkare. Afropessimismen färgade stora delar av den afrikanska kontinenten. Men nu tycker jag att jag uppfattar andra signaler. För några veckor sedan samlades afrikanska ledare till ett möte i Paris. Det var arrangerat av Unesco. Det var ett förmöte inför det sociala toppmötet i Köpenhamn i mars. Afrikanerna skulle samlas för att enas kring en position. Vi fanns där också, representanter från de rika länderna. Men det var afrikanerna som talade. Dessa röster talade med stark självkänsla. De sade: "Det är från Afrika den nya vinden blåser. Om ni hjälper Afrika hjälper ni er själva. Prioritera inte Afrika utan ta tag i de prioriteringar som Afrika gör." Någon sade: "Ingen stabilitet i världen utan stabilitet i Afrika. Vi måste återskapa vår kontinents vision." En minister från Elfenbenskusten sade: "Vi afrikaner kan inte sopa bort vårt förflutna. Afrika måste se tillbaka till sina rötter." Den mest intressanta diskussionen rörde demokrati. Vad för slags demokrati vill vi ha? Skall vi kopiera den konstitution som man har i USA, Storbritannien eller Frankrike, eller skall vi skapa en egen modell? De gamla afrikanska samhällena var pluralistiska. Går det att förena en traditionell maktstruktur med den västerländska? Gamla instrument kan bli nya, som någon uttryckte det. Om förhållandet till givarna sade man: "Vi vill ha ett partnerskap mellan er och oss." På det här mötet fanns det verkligen ingen mörk afropessimism. Det fanns naturligtvis vrede över de hårda strukturprogram som gått ut över utbildning och hälsoinsatser. Men det fanns framför allt en tillförsikt om att nu har afrikanerna kommit till en punkt där de själva måste bygga sitt Afrika. Den viljan manifesterades under Parismötet. Det här är nya röster. Det är mer hoppfulla röster och mer insiktsfulla röster om de egna problemen och om ansvaret att själva lösa dessa problem. I det läget vore det ett stort svek att inte helhjärtat ställa upp med stöd och bistånd. Därför känns det helt rätt att det är Svenskt bistånd måste vara flexibelt. Det finns goda exempel under de senaste åren som visar på förmåga att snabbt och med okonventionella metoder arbeta med t.ex. konfliktförebyggande åtgärder. Ofta kostar denna form av bistånd inte så mycket, men den kan vara avgörande för att undanröja att konflikter blossar upp. Demokratiseringsprocesserna i Afrika har varit lyckosamma i t.ex. Namibia, Sydafrika och förhoppningsvis i Moçambique. Däremot var demokratin för skör för att segra över de etniska motsättningarna i Rwanda och Burundi. Dessa motsättningar underblåstes av extremister från båda befolkningsgrupperna. De förebyggande insatser som Sverige bidragit med i försoningsprocessen i Burundi har bidragit till att avvärja ett nytt blodbad. Herr talman! Jag har i mitt anförande valt att i lyfta fram nyckelord som fattigdomsbekämpning, långsiktighet, koncentration, effektivitet, flexibilitet och Afrika. Jag har inte gått in på förslag vare sig från budgetpropositionen eller de motioner som har lagts fram under den allmänna motionstiden eftersom de just nu behandlas i utrikesutskottet. Jag menar att det vore att föregripa utskottsbehandlingen. Men jag vill naturligtvis svara på några av de frågor som har ställts här. Jag vill ställa en fråga till Bertil Persson. Han säger att mer bistånd skall kanaliseras genom Bretton Woods-institutionerna. Då måste jag fråga vilken del av Världsbanken det är som Bertil Persson avser här. Jag tycker att det skulle vara intressant att få veta det. Kravet på öppenhet i Världsbanken har också tagits upp. Det är något som jag verkligen kan instämma i. I fredags hade vi en interpellationsdebatt som tog upp den här frågan. Interpellationen ställdes till Göran Persson. Han svarade då att han såg t.ex. folkrörelserna som mycket viktiga när det gällde bankens arbete och insyn i bankens arbete. Det är många som har tagit upp kvinnornas roll i biståndet. Vi har ju ingen olika uppfattning i den frågan. Jag är mycket glad över att det står i budgetpropositionen att man skall utreda om det inte är dags för ytterligare ett biståndsmål eller för att komplettera de biståndsmål där man tar upp jämställdhetsfrågorna. Detta kommer att utredas, som vi vet. Låt mig sedan ta upp volymfrågan. Det är naturligtvis inte med glädje som vi fryser biståndet. Det är ett mycket smärtsamt beslut som vi tvingas att fatta. Vi måste ha klart för oss varför vi måste göra detta. Då måste vi se sambandet och relationen till vår inhemska ekonomiska situation. Om vi stabiliserar vår egen ekonomi har vi möjlighet att öka biståndet igen. Vår avsikt är ju, som det uttrycks i propositionen, att återföra enprocentsmålet när ekonomin så tillåter. Det är några som har tagit upp valinstitutet. Det kommer att instiftas på måndag här i Stockholm. Alla som har varit aktiva i den debatten delar glädjen över detta. Genom det skall vi ytterligare kunna stödja arbetet för demokrati. Vi är flera som har varit ute som valövervakare. Vi vet att demokrati inte bara är själva valproceduren utan en lång process.

Herr talman! Precis som jag sade hade vi naturligtvis helst sett att vi hade kunnat behålla enprocentsmålet intakt. Nu kan vi inte göra det. Detta är en tillfällig frysning, och det är vår avsikt att komma tillbaka till enprocentsmålet när vi åter har fått en stabil ekonomi. Ni måste tro oss på vårt ord när vi säger det. Jag ser under den här tiden en utmaning. Jag försökte säga i mitt anförande att när vi nu har mindre pengar till vårt förfogande så måste vi se till att vi får ut det mesta möjliga av dessa kronor. Jag tänker på kvalitetsbegreppet. Det finns i budgetpropositionen förslag bl.a. om hur vi skall kunna minska administrationskostnaderna. I fråga om Världsbanken tror jag personligen att de ekonomiska strukturprogrammen är nödvändiga. Man måste se till att åstadkomma balans i ekonomierna och vidta de makroekonomiska åtgärder som krävs för att genomföra strukturprogrammen. Men - och detta är jätteviktigt - man måste komplettera programmen, så att man fredar sociala sektorer, utbildning osv. Det är nödvändigt.

Herr talman! Jag tror inte att vi kommer så långt genom att fortsätta att diskutera volymfrågan. Låt mig bara säga att Sverige fortfarande är ett föredöme som givarland - det försvinner litet i debatten. Vi talar fortfarande med en stark och tydlig röst i de här frågorna. Hans Andersson säger att de ekonomiska programmen tillsammans med bilaterala avtal innebär en utpressning. Jag har också sett exempel på det, men jag tycker att jag har lagt märke till en kursändring och en större medvetenhet t.ex. om att man inte kan genomföra sådana här program under en kort tidsperiod. Det är fruktansvärt skadligt och smärtsamt för ett land och dess invånare. Man måste ta hänsyn till tidsfaktorn, och det tycker jag att man gör nu. Vår medverkan består i att vi kompletterar på ett positivt sätt just inom de sociala sektorerna.
Herr talman! Jag lade märke till att när Kristina Svensson talade om nyckelord i biståndet, nämnde hon inte med ett enda ord vikten av att satsa på en landsbygdsutveckling. Inte heller i huvudanförandet fanns detta viktiga område med. När tre fjärdedelar av världens befolkning lever på landsbygden - andelen är ännu högre i fattiga länder - är satsningar just på landsbygden och på landsbygdsutveckling mycket mer än en fråga om ett hungerproblem i världen.

Så några ord om Centerns syn i volymfrågan. Vi har noterat att Moderaterna naturligtvis är det parti sidan av Socialdemokraterna som vill spara mest på biståndsvolym. Att Moderaterna vill spara på biståndsvolymen förvånar inte.
Herr talman! Däremot förvånar det mig att Socialdemokraterna, som har haft "solidaritet" som ett av sina honnörs och nyckelord så länge jag hört talas om socialdemokratisk politik, slår sig samman med Moderaterna i en fråga som gäller solidariteten med de fattigaste i världen.
Herr talman! Det var ju mycket som jag inte sade i mitt anförande. Landsbygdsutvecklingen är naturligtvis en stor fråga. Jag tycker att man kan se den kopplad till den situation som kvinnorna i u-länderna har. Insatser för att förbättra villkoren och förhållandena på landsbygden innebär att man också förbättrar villkoren och förhållandena för kvinnor. I Afrika är det kvinnorna som är odlarna osv. Sedan är det naturligtvis väldigt viktigt att man utvecklar och vidareförädlar det man producerar. Det är väl någonting som så småningom kommer, och vi skall vara beredda att stödja en sådan utveckling. Det är alldeles självklart. När det gäller volymfrågan anser jag mig ha sagt vad jag har att säga om den.
Herr talman! Visst var det mycket som Kristina Svensson inte sade i sitt anförande. Jag är nu litet mer tillfredsställd, eftersom jag åtminstone har fått det löftet, att Socialdemokraterna vill satsa på industriell verksamhet för att göra det möjligt att utveckla landsbygden. Detta skulle naturligtvis också gynna kvinnorna. Att jag tog upp denna fråga beror på att tre fjärdedelar av befolkningen bor på landsbygden. För att hjälpa människorna bort från fattigdomen måste vi göra satsningarna där den största delen av befolkningen bor och där det är som allra fattigast.
Herr talman! Jag vill bara klargöra följande. Om Ingbritt Irhammar syftade på specifika motionskrav, kan jag naturligtvis inte här i kammaren stå och yrka bifall till dem. Det pågår en utskottsbehandling just nu. Var den landar får vi se.
Herr talman! Kristina Svensson sade att hon har sagt vad hon har att säga i volymfrågan. Jag kan tänka mig att Kristina Svensson upplever det som tjatigt när jag kommer tillbaka till den frågan. Jag gör det i alla fall. Jag tog upp två områden i mitt anförande. Det var volymfrågan, som jag utvecklade ganska utförligt. Det var vidare demokratifrågan. Att jag, trots allt, tar upp detta en gång till beror på att det upplägg Kristina Svensson hade i sitt anförande andades det vi har hört tidigare i kammaren, nämligen att nu när biståndet blir lägre måste vi bli effektivare. Detta är litet försåtligt. Det ger dem som inte är så intresserade av att vi skall upprätthålla enprocentsmålet argumentet ju lägre bistånd, desto effektivare. Det är fel argument. Biståndet skall vara effektivt och av bättre kvalitet oberoende av om målet är 0,97, 1,0, eller 1,3. Vi skall alltid jaga effektivitet och kvalitet i biståndet. Kristina Svensson sade att Sverige fortfarande är ett föredöme. Jag är rädd att de signaler som nu sänds ut från Sverige i samband med de beslut som kommer att fattas i denna kammare om någon månad eller så kommer att vara felaktiga. Sverige blir inte längre ett föredöme. Sverige tappar i trovärdighet. Delar Kristina Svensson min uppfattning att enprocentsmålet var en moraliskt bindande målsättning och ett åtagande som skulle verka oberoende av om svensk ekonomi gick upp eller ned? Jag har alltid uppfattat enprocentsmålet som just en garanti även i svåra tider.
Herr talman! Först vill jag göra ett klargörande. När jag talade om minskande överföringar och resurser i mitt anförande, talade jag om det totala biståndsflödet. Det var inte från Sverige utan i det större perspektivet. Man skall alltid ha kravet på sig att vara effektiv. Det är väl alldeles självklart. Men jag tycker att utmaningen är desto större när vi befinner oss i läget att frysa biståndet på den nominella nivån. K-G Biörsmark frågade om det var ett moraliskt åtagande eller ej. Det är väl ingen hemlighet att många av oss tycker att det är svårt att det hela ligger stilla. Det är de facto så att den positiva ekonomiska utveckling vi förväntar oss i Sverige, med ekonomiska program framlagda från socialdemokratiskt håll, skall ge positiv tillväxt. Det betyder de facto att biståndet relativt sjunker. Men då måste man se denna fråga i ett något större och längre perspektiv. Vi måste komma igenom detta för att bli så stabila i vår ekonomi att vi kan återgå till det tidigare åtagandet om 1 %. Jag hade för avsikt att inte här i kammaren diskutera orsakerna till varför svensk ekonomi har fått en sådan negativ utveckling. Ytterst är detta ändå vad det hela handlar om. Vem som bär eller inte bär ansvaret tänker jag inte diskutera här.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt det sista som sades. Jag har inte tagit upp frågan om vem som har ansvaret. Jag förstod inte riktigt den kommentaren. Jag återkommer till det resonemang som jag tycker kan vara litet försåtligt och som ger fel signaler till dem som attackerar biståndet, nämligen att utmaningen blir desto större om vi har mindre resurser. Utmaningen blir lika stor vare sig vi har 1 % som mål eller inte. Jag tycker att Kristina Svensson skall lämna den typen av resonemang därhän. Det ger fel signal och något slags ammunition för dem som attackerar biståndet. Precis som Kristina Svensson säger gör en positiv ekonomisk utveckling - om det blir så - att eftersom vi bestämmer oss för att frysa biståndet ett antal år framöver, och det skulle bli en bra ekonomisk utveckling, sjunker andelen automatiskt. Äventyrar ett åtagande om 1 % svensk ekonomi? Jag tror inte det. Det är inte så att svensk ekonomi står och faller på om vi ger 1 % av bruttonationalinkomsten till de fattiga länderna. Det är också fel resonemang. Det är inte så att detta enskilda åtagande skulle äventyra utvecklingen av svensk ekonomi. Vi har en gång lagt fast enprocentsmålet, och det är ett svek att inte upprätthålla det även när ekonomin i Sverige befinner sig i ett bekymmersamt läge.
Herr talman! Vi för angående samtliga samhällssektorer effektivitetsresonemang. Jag tycker att det är ganska naturligt att jag tar upp den frågan även i det här sammanhanget. Egentligen tycker jag inte att kds, Folkpartiet och Centern är riktigt trovärdiga. Varför gjorde ni inte någonting själva under den förra mandatperioden? Varför höjde ni inte upp till den volym ni talar om?
Herr talman! Jag har uppfattat att målet för biståndet är att biståndet skall vara oljan i motorn för att avskaffa fattigdomen. Vi har också sett att det går att göra detta på en ganska kort tid, 20-30 år, i en rad länder som tillhör u-världen, framför allt i Stillahavsasien. Det har gått via frihandel, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, marknadsekonomi och ett stabilt rättssamhälle som skapar grunden för en näringslivsexpansion. Det tycker jag är positivt. Jag tycker att det är bra när Kristina Svensson säger att vi skall koncentrera oss på Afrika. Det är där problemen finns. Det är det som gör att jag bl.a. vill slå vakt om NGO:s kyrkor, som faktiskt har visat sig kunna nå ut till de fattigaste människorna i de fattiga länderna. Det har skett på ett sätt som jag tror ett aldrig så stort super-SIDA med en fast egenregiverksamhet som expanderar någonsin kan göra. Vidare har vi Världsbanken. Där vill jag särskilt understryka på Kristina Svenssons fråga betydelsen av IFC. Man behöver där hjälp att lämna en socialistisk planekonomi och komma över till privata verksamheter och marknadsekonomi. Det är naturligtvis också viktigt med IDA:s verksamhet när det gäller fattigdomsbekämpning, tillväxtstimulanser och hållbar utveckling.
Herr talman! Det var framför allt det sista som jag var intresserad av att få veta, t.ex. var ni står i fråga om påfyllning av IDA och andra länder. Vi vet att det finns komplikationer. Om vi tycker att det hela är bra handlar det verkligen om att utöva påtryckningar för att nå ett gott resultat. Det kan vi som politiker göra på många sätt. Jag har inte hört talas om något super-SIDA. Tvärtom. När de olika myndigheterna sammanförs kommer vi att göra vinster på många sätt. Jag nämnde i mitt anförande administrativa vinster. Vi kommer att frigöras från de överlappningar som har skett tidigare. Jag vill också säga att jag har den allra största respekt för det arbete som enskilda organisationer gör och det som volontärerna gör; jag är mycket imponerad av det arbetet. Jag har också sett många goda exempel på att detta är ett biståndsarbete som når fram och leder just till förändringar av människors villkor. Men sedan måste vi ha många olika sorters bistånd, på olika nivåer. Man kan inte renodlat säga att vi bara skall ha bistånd t.ex. genom enskilda organisationer, utan det krävs så många olika insatser.
Herr talman! Det är just det som Kristina Svensson sade sist som gör att jag tycker att det är så oerhört viktigt att man inte överlämnar ansvaret för det svenska biståndet till en jättelik organisation med egenregiverksamhet - kalla det super-SIDA, Fenix eller vad som helst. Man bör i stället behålla ansvaret inom den politiska sfären, dvs. inom regeringen och UD, så att man därifrån får den flexibilitet som en successiv övergång till en upphandling av projekt direkt från UD ger. Jag vill ställa en direkt fråga. När vi nu är överens om att insatserna skall göras, framför allt i Afrika, har vi fört fram önskemålet att riksdagen skall få en årlig rapportering från UD om MR-läget - som vi alla tycker är viktigt, speciellt i många afrikanska länder - som är mer utförlig än vad som förekommer i biståndsboken. Det är naturligtvis angeläget för samtliga länder, men alldeles speciellt för de länder där vi är involverade. Jag vill gärna veta om Kristina Svensson är villig att medverka till en sådan utökad rapportering om MR-läget i våra biståndsländer.
Herr talman! När det gäller det som Bertil Persson tog upp först, tycker jag att det är väldigt viktigt att man skall ha klara roller, som jag nämnde, mellan ämbetsverk och departement. Jag är rädd för att det kan bli litet diffust med det förslag som Bertil Persson presenterade. När det gäller förslaget om en redovisning av MR läget har jag inte helt klart för mig vad som står i moderaternas motion. Men det är väl självklart att det är bra om vi får rapporter om sådana saker, precis som vi får rapporter om hur man arbetar i Världsbanken, som andra har tagit upp i sina motioner. Jag tycker personligen att det är alldeles utmärkt.
Herr talman! Kristina Svensson får det nästan att låta som om det mesta av det svenska biståndet gick via de ideella och frivilliga organisationerna. Men det är så att det har rört sig om 1 miljard av drygt 13 miljarder kronor. Nu vill regeringen skära ner detta med 150 miljoner, vilket vi kraftigt avvisar. Jag vill fråga vad det kommer sig att man vill göra den nedskärningen. Det har ju visat sig att de enskilda organisationerna, genom väldokumenterad kompetens och erfarenhet och just därför att de är så nära människorna, utför det bistånd vi alla är överens om är det mest aktuella. Dessutom kan vi inte negligera de här organisationernas starka förankring i Sverige, där de på ett mycket utsökt sätt påverkar biståndsviljan. Andelen flyktingar från biståndsländer är nu bara 7 %. Man klagade väldigt mycket under den förra regeringsperioden och sade att det bara var motiverat med en avräkning på 140-200 miljoner kronor. Som jag sade tidigare, vill man nu utvisa tusentals flyktingar från Sverige. Hur kan det då komma sig att man anser att det nu behövs flyktingbistånd på 965 miljoner?
Herr talman! Storleken på de olika anslag som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen är naturligtvis relaterad till den totala summan. Vår syn på enskilda organisationer skiljer sig inte från vare sig Karl-Göran Biörsmarks, Ingrid Näslunds, Ingbritt Irhammars eller Bertil Perssons syn. Jag tror att de flesta av oss som sitter i utskottet har sett ute på fältet hur enskilda organisationer arbetar, och vi är fulla av beundran för deras arbete och vad de uträttar. Men vi har inte mer pengar än så här, och vi fördelar dem. Det är många olika anslag, och vi kan inte lägga - nu överdriver jag naturligtvis - hela potten på enskilda organisationer. Jag tror inte heller att Ingrid Näslund föreslår det. Frågan om avräkningen för asylkostnaderna kan vi ta upp och fortsätta att diskutera vid utskottsbehandlingen.
Herr talman! Det låter lovande att vi skall återkomma till frågan om avräkningen av asylkostnaderna i utskottet. Jag hoppas att vi då skall komma fram till en rimligare summa. Jag vill upprepa att det är en minimal andel av biståndet som går via de frivilliga organisationerna och att vi tycker att andelen 1 miljard borde ha varit kvar. Jag kan inte låta bli att fråga vad Kristina Svensson menar med att säga att biståndsnivån ligger kvar. Det gör den ju inte, om man ser över den här valperioden. Vi måste ändå se vart vi är på väg. Redan nu går nivån alltså ned till 0,87 eller 0,85 %, beroende på utvecklingen under det här året. Vid valperiodens slut kommer den förmodligen att hamna på 0,75 %, eller t.o.m. under 0,7 % - om det går så pass bra som vi alla önskar. Då kan man väl inte säga att den nuvarande nivån ligger kvar. När vi gjorde vissa små sänkningar var det inom rimlighetens gräns, så att vi skulle kunna komma uppåt igen. Vi ligger verkligen kvar på samma nivå under det här året och även nästkommande år. Därifrån hoppas vi kunna lyfta. Men när man skall försöka lyfta från en nivå under 0,7 %, som det kanske blir fråga om i slutet av valperioden, kan man verkligen ifrågasätta trovärdigheten. Jag skulle ha velat se mer opposition från dem som opponerade mycket kraftigt under den förra regeringsperioden.
Herr talman! Ingrid Näslund laborerar med mycket hypotetiska antaganden. Jag har mycket svårt att föreställa mig att vi socialdemokrater skulle acceptera att svenskt bistånd ligger under 0,7 %. Jag kan stå här i kammaren och säga att det inte är tal om det. Om vi får en positiv utveckling av den svenska ekonomin kommer vi - det står i budgetpropositionen - naturligtvis att ta upp en ny diskussion om vilka möjligheter vi har att reglera det här.

Herr talman! Dagens politiska världsordning inger stora förhoppningar. Efter Berlinmurens fall har en våg av demokratisering gått över världen, och fler av världens länder styrs i dag av regeringar som utsetts av folken i fria val. Den stora omvälvning som kommunistdiktaturernas fall i Östeuropa innebar har lett till att flertalet av dessa länder i dag är demokratiska eller visar tydliga tecken på en framväxande demokrati. Samtidigt måste vi med stor oro konstatera att kriget i det forna Jugoslavien fortsätter. Vi har även under det senaste året mycket påtagligt genom TV:s försorg upplevt en rad nya övergrepp på den försvarslösa civilbefolkningen. Även kriget i Tjetjenien och de ryska truppernas svåra övergrepp på civilbefolkningen som detta förde med sig har upprört det övriga Europa. De konflikter som vi i dag ser i flera av de nya, självständiga stater som bildats efter Sovjetunionens och Jugoslaviens upplösning visar på nödvändigheten och behovet av hjälp från det övriga Europa och från världssamfundet med att bygga upp fungerande demokratier, där respekten för mänskliga rättigheter blir en självklarhet. Lika viktigt är det att vi tidigt och med kraft reagerar på alla former av övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter. Det har vi moderater alltid hävdat. Dagens konflikter eller hot om konflikter orsakas i flera fall av att regeringarna inte accepterar sina minoritetsbefolkningar. Minoritetsfrågorna kommer att spela en viktig roll i europeisk politik under lång tid framöver. Det är därför nödvändigt för en framtida stabil utveckling i dessa nya länder att de i sina konstitutioner har tillfredsställande skydd för mänskliga rättigheter och för minoritetsrättigheter. Sverige har nu genom sitt medlemskap i EU stora möjligheter att medverka till att så sker. Men, herr talman, stora och dramatiska förändringar sker också i Afrika. Det gäller inte minst länderna på Afrikas Horn. År efter år har här brutala inbördeskrig rasat, med förfärliga dödssiffror. I Somalia kunde svälten bringas under kontroll tack vare FN:s stora insatser. FN:s närvaro i landet förbättrade också till en början det politiska läget och avhjälpte delvis den totala laglöshet och upplösning som rådde där efter diktatorn Siad Barres fall och de rivaliserande krigsherrarnas strider om makten. Men förhandlingarna som syftar till att främja en politisk försoning går nu alltmer trögt, och den nationella försoningskonferens som skulle leda till att en interimsregering bildades har uppskjutits på obestämd tid. Säkerhetsläget har också försämrats, framför allt i huvudstaden, och risken för ett uppflammande inbördeskrig är överhängande när FN-trupperna lämnar landet. En beredskap för snabba katastrofinsatser är nödvändig. I Etiopien kan vi däremot efter det grymma och förödande inbördeskrigets slut för fyra år sedan nu se hur övergångsregeringen trots en del svårigheter söker leda landet mot demokrati. I juni förra året hölls val till den konstituerande församling som skall anta den nya konstitutionen, och allmänna val till ett nytt parlament planeras att hållas under detta år. Det finns dock fortfarande motsättningar mellan etniska och politiska grupperingar, och det är viktigt med Sveriges stöd till den fortsatta demokratiska processen. Eritrea är nu efter folkomröstningen för två år sedan ett självständigt land. En ny konstitution håller på att utarbetas, och allmänna val planeras att hållas inom fyra år. Även här har Sverige ett ansvar att bidra till att den demokratiska processen kan gå vidare. Allt fler länder i Afrika inför nu flerpartisystem och håller eller planerar fria val. Särskilt glädjande är den positiva utvecklingen i Sydafrika efter parlamentsvalet förra året. Trots ekonomiska svårigheter och en utbredd laglöshet finns hos regeringen och hos folket en stor optimism inför framtiden och beslutsamhet att övervinna problemen. Också i Moçambique genomfördes i oktober förra året efter mer än tio års häftiga inbördesstrider de första fria parlaments och presidentvalen, men situationen i landet är bräcklig, och omvärldens stöd är nödvändigt. Att vägen mot demokrati kan vara både lång och smärtsam visar utvecklingen i Angola. Efter de allmänna valen 1992, som gav det regerande MPLA partiet en majoritet i nationalförsamlingen, tog oppositionspartiet UNITA åter till vapen och svåra strider utbröt som ledde till flera hundratusen människors död och mer än två miljoner människor på flykt. En ny vapenvila framförhandlades under slutet av förra året, och FN planerar nu att sända en ny fredsstyrka till Angola för att övervaka freden och demobiliseringen. Det är viktigt att denna plan får medlemsländernas fulla stöd. Även de svåra konflikterna i Burundi och Rwanda med fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter som följd behöver FN:s hjälp för att långsiktigt kunna lösas. Och, herr talman, FN har genom det nya politiska läget i världen nu en möjlighet att ingripa mot hot, mot internationell fred och säkerhet runt om i världen. FN kan nu också ingripa vid interna kriser där massiva övergrepp mot mänskliga rättigheter sker. Dagens situation visar också att FN är inblandat i en rad länder som övervakare och medlare vid pågående fredsprocesser och demokratiseringssträvanden i tidigare diktaturer runt om i världen. Samtidigt ställs allt fler krav på organisationen från nationer och olika folkgrupper i världen att FN skall engagera sig för att åstadkomma hållbara lösningar när nya hot och konflikter uppstår. För att så skall ske behöver FN reformeras. I dag finns inte den kraft och auktoritet som världen behöver. Sverige och de övriga nordiska länderna har tidigare tagit fram förslag som kan bidra till att stärka FN:s roll som konfliktlösare och fredsbevarare. Men även förslag som bidrar till prioriteringar av verksamheten, hårdare kontroll av sekretariatet och förbättrad budgetdisciplin har tagits fram. En nordisk resolution om reformer på det fredsbevarande området har också antagits av generalförsamlingen.

Herr talman! Utrikesministern berörde FN och Bosnien-Hercegovina i sitt tal under förmiddagen. Det tänker jag också göra. Bosnien-Hercegovina måste garanteras rätt att bestå som stat, sade utrikesministern. Frågan är om det är samma stat som 1992 som utrikesministern avser, eller om vi skall få se flera förslag till styckningar. Om något sådant skulle bli verklighet skulle det med nödvändighet att leda till nya konflikter. 70 % av Bosnien-Hercegovinas yta ockuperas av styrkor som inte accepteras av befolkningen, eller åtminstone inte av en alldeles övervägande majoritet av befolkningen, om vi skall vara överdrivet försiktiga. Det är Serbiens president Milosevic som måste anses vara skaparen av detta läge. FN. Formellt kan detta tyckas innebära en solklar situation.

4. att varje medlemsstat har rätt till självförsvar vid ett väpnat angrepp. Vi kan se att FN:s närvaro inte har förhindrat fortsatt våld. Krigsherrarna accepterar inte FN:s närvaro. Grunden för fredsbevarande operationer är naturligtvis att det finns en fred att bevara och att FN:s närvaro är accepterad av de parter som befinner sig i konflikt. Vapenembargot har omintetgjort Bosnien Hercegovinas möjlighet att försvara sig. Komplikationerna ökar. En förhandlingslösning förefaller avlägsen, för att uttrycka det litet rått. Som representant för Vänsterpartiet har jag inga förslag som löser detta inom en nära tid. Men det finns ändå vissa saker som vi borde kunna vara överens om, t.ex. att stödja oberoende medier i Bosnien Hercegovina. De summor som behövs för ett sådant stöd torde inte vara särskilt stora om vi jämför med många andra utgifter i vår budget. Vi borde också på ett mer kraftfullt sätt än hittills öka det humanitära stödet till Bosnien-Hercegovina. Ett sådant ökat stöd skulle inte behöva stupa på att det kostar för mycket. Vidare borde Sverige ta initiativ till att utforma en internationell återuppbyggnadsplan för det forna Jugoslavien. Det här är åtgärder som kan ligga nära i tiden. Det borde finnas möjligheter att vidta dem utan att några har skiljaktiga meningar. Herr talman! Kommissionen för globalt samarbete och ledarskap, där Ingvar Carlsson hade en ledande roll, har kommit med sin rapport. Låt oss hoppas att den svenska versionen av den här rapporten kommer att stimulera svensk debatt om FN:s framtid. FN har i dag 185 medlemsstater. Diskussionen om bl.a. säkerhetsrådets roll förs alltmer intensivt. Vi väntar alla på att Indien, som världens mest folkrika nation, kommer att kräva en plats i säkerhetsrådet. Vi väntar därmed med viss bävan på Pakistans reaktion. Vi har självfallet ett ansvar att se till att även Latinamerika får en plats i säkerhetsrådet. Vad betyder det för relationerna mellan Brasilien och Argentina? Liksom i tidigare diskussioner kvarstår sådana här komplicerande faktorer som inte kommer att göra reformeringen av säkerhetsrådet särskilt lätt. FN som ett organ för stormakterna kommer vi att få se mer av. Det är jag helt övertygad om. Så länge USA bidrar med 25 % av den reguljära budgeten och över 30 % till budgeten för fredsbevarande operationer kommer naturligtvis en sällsynt och, jag vill säga, förfärande FN-negativ kongress i USA antingen att se till att stöden dras in eller att man får valuta för sina pengar. Detta är återigen en situation som vi behöver belysa både i svensk debatt och internationellt. Här har Sveriges regering en roll att spela.
Herr talman! Jag tänker ta upp frågan om FN:s ställning och det förtroende eller kanske rättare sagt den brist på förtroende som organisationen har bland allmänheten, även hos svenska folket. För inte så länge sedan besöktes Sveriges riksdag av FN:s generalsekreterare. Det var ett ganska stort jippo. Alla verkade nöjda med i stort sett allt. Men hur ser det ut i verkligheten? I slutet av andra världskriget var alla överens om att FN behövdes. Alla hoppades också att FN skulle lyckas med sina gärningar. Men, herr talman, hur blev det egentligen? Jag tror att jag kan göra mig till talesman för ganska många om jag hävdar att FN i praktiken på flera områden har förvandlats till en byråkratisk och tandlös tiger. Det är förvisso bra att FN finns som en debattorganisation så att olika nationer kan prata med varandra. Men de konkreta lösningarna lyser tyvärr alltför ofta med sin frånvaro. FN klarade Irakkrisen på ett bra sätt tack vare USA:s Storbritanniens, Frankrikes och Saudiarabiens stöd. En förutsättning var också att det fanns en samlad, klar och konkret motståndare. En av mina partikolleger sade nyligen att det hade varit nästan bra i Somalia. I TV visade man landstigningen i Somalia. När man studerar situationen i efterhand finner man att den knappast har förändrats - åtminstone inte till det bättre. Även i Rwanda deltog FN. Det var ingen lyckad operation. Det största misslyckandet kan vi i dag uppleva när det gäller konflikten i det forna Jugoslavien. Herr talman! Man skall tala klartext, och det tänker jag göra. Det är min bestämda uppfattning att verksamheten och hanteringen av FN-styrkorna i det forna Jugoslavien uppenbarligen innebär att man driver med FN.

Om detta hade varit en engångsföreteelse och om de kunde vinna något på det hade det varit okej. Dess värre har detta fortsatt. Respekten för FN där FN behöver ha respekt, nämligen i det forna Jugoslavien, är faktiskt ytterst ringa. Herr talman! Vi vet också att FN kostar mycket pengar. FN är en dyr organisation. Den föregående talaren pratade om att något land vill ha valuta för sina resurser. Jag är inte helt främmande för den tanken. Det finns många nationer som pratar mycket i FN men som inte betalar. De begär att andra skall betala för verksamheten trots att man till vissa delar genomför aktiviteter som inte främjar FN:s mål, verksamhet och medel. Jag tror tyvärr också att den allmänna uppfattningen är att FN har en alltför stor byråkrati. Litet hårt kan det kanske sägas att FN ibland kan tänkas vara en födkrok för vissa karriärister. Herr talman! Jag är en född optimist och hoppas innerligt att FN åter kommer att få spela den roll som det initialt var tänkt när man beslutade att bilda organisationen. FN behövs. Låt då FN omvandlas till något annat än den organisation som tyvärr alltför många i dag uppfattar som en tandlös tiger.
Herr talman! Sten Andersson nämnde FN:s finansiella situation - den ständiga bristen på pengar och FN:s oförmåga att bygga upp fungerande fonder för sin egen verksamhet. Det har varit en följetong genom decennierna. Sten Andersson sade att vissa länder inte betalar. Det gäller i hög grad stormakterna. De använder försenade betalningar som påtryckning på och utpressning mot de övriga medlemmarna i FN. Jag menar att vi måste få till stånd en situation där FN:s ekonomi inte är beroende av ett fåtal stormakter. Hur det skall gå till har jag inte omedelbart något förslag på. Men jag hoppas att den rapport som jag nämnde i mitt anförande skall stimulera debatten och göra det möjligt med ett annat system för att säkra När det sedan gäller situationen i Bosnien Hercegovina nämnde Sten Andersson att FN utsätts för en otillbörlig behandling, och det är väl det minsta man kan säga. Vad är alternativet? Vi har en situation där stormakterna inte har ansett sig ha ett egenintresse av att FN agerar kraftfullt på samma sätt som i andra lägen. Man har hoppats att de stridande parterna så småningom av ren utmattning skall avstå från vidare konflikter. Jag tror inte att vi kommer att få se det i en nära framtid. Historien visar alltför många exempel på motsatsen.
Herr talman! Jag håller till alla delar med Jan Jennehag om att det är ett problem med finansieringen. Jag har lika få förslag som han har om hur man skall få det här problemet att försvinna i framtiden. Vi verkar också vara överens när det gäller Jugoslavien. Jag är överens med Jan Jennehag om att detta är ett problem. Hur skall man göra? Var skall man dra gränsen någonstans? Men den behandling som FN ibland utsätts för i Jugoslavien tycker jag inte att FN skall behöva utsättas för. Till sist, herr talman, skall jag ta upp något som kanske inte har med FN att göra. Det gäller hur vi behandlar människor beroende på vilka positioner de har. "Arkan" heter en potentat i Jugoslavien som är efterlyst för bankrån i Sverige. Vi såg nyligen hur han gifte sig under stor show nere i Jugoslavien. Det vore pinsamt om han skulle tillhöra segerherrarna och komma till Sverige på statsbesök. Jag vet inte hur Sverige skulle reagera. Jag menar att man väl i alla fall skall kalla en katt för en katt.
Herr talman! Låt mig först få uttrycka min uppriktiga uppskattning över utrikesministerns närvaro här i kammaren. Vi som har ansträngt oss för att diskutera Bosnien under den gångna mandatperioden har inte varit vana vid den respekten för riksdagen. Det är med stor uppskattning som jag noterar det här. För 50 år sedan grundades FN på ruinerna av ett världskrig. Man såg ett folkmord på Europas jord. En östjudisk kultur som på avgörande sätt hade varit medskapande i Öst och Centraleuropas gestaltning under århundraden utplånades från Europas framtida karta. I 50 år har vi levt på myten att förintelsen ägde rum utan att omvärlden visste något förrän de allierade nådde fram till utrotningslägrens portar. Det var aldrig sant. Det var bara en myt. De allierade visste - det finns väl dokumenterat genom rapporter och flygfotografering - utan att ingripa. Kampen för gettot i Warszawa fick dess invånare föra ensamma tills de hade utraderats. Den 1 januari högtidlighöll människor runt om i Sarajevos serber, kroater och bosnier har fått försvara staden nästan lika ensamma som invånarna i Warszawagettot. Om några veckor har folkmordet i Bosnien pågått i tre år. Det är ett folkmord på Europas jord som FN på grund av sin förlamning inte har kunnat förhindra. Mer än två miljoner människor har mördats i en systematisk etnisk rensning, planerad, initierad och inspirerad redan i slutet av 80-talet i regeringskansliet i Belgrad av Serbiens president Milosevic. Ytterligare tre miljoner människor har fördrivits från sina hem. Man har systematiskt använt krigsförbrytelser för att genomföra en etnisk rensning i syfte att för alltid utplåna en multietnisk månghundraårig kultur som har varit Bosniens särpräglade bidrag till vårt gemensamma europeiska kulturarv. Herr talman! Inför folkmordet i Bosnien står omvärlden tyst och i grunden oengagerad. Det är ett tystnadens förräderi. I dag har den nya regeringen avgivit sin första utrikesdeklaration. Socialdemokraternas medverkan i tystnadens förräderi, som man i opposition hjälpligt lyckades dölja under otaliga debattillfällen här i kammaren, får nu sitt obarmhärtiga avslöjande. Deras utrikespolitiska talesmän lyste ungefär lika ofta med sin frånvaro vid debatterna om Bosnien under de gångna åren som den förra utrikesministern. I april förra året kom Pierre Schoris bok med den märkliga titeln Mellan Maastricht och Sarajevo. Den är märklig eftersom boken trots titeln och efter två års folkmord inte berörde Bosnien med ett ord. Det var lika tyst om vårt gångna halvsekels värsta katastrof i Europa som det sedan var i den nya socialdemokratiska regeringens regeringsförklaring i oktober. I dagens utrikesdeklaration ges folkmordet i Bosnien två stycken mitt i den långa katalogen över världens elände. Det står inte ett ord om folkmordet. Det finns inte en antydan om den systematiska och väl planerade etniska rensningen i syfte att för alltid fördriva ett folk och utplåna en kultur. Det står inte ett ord om den främste krigsförbrytaren, president Milosevic i Belgrad, och inte ett ord om stormakternas ovilja att verkningsfullt sätta stopp för den serbiska aggression som har fått härja fritt i snart tre år. I stället finns det en katalog över de olika humanitära och andra FN-insatser som i allt väsentligt genomfördes av den förra regeringen i syfte att lindra nöden men utan att angripa roten. Med utrikesdeklarationen följer regeringen de engelska och franska regeringarna, som framgångsrikt har förhindrat varje försök att tillämpa de instrument som FN-stadgan erbjuder till försvar av en av FN och Världssamfundet erkänd stat inför en väpnad aggression. Deras strävan är att med dimridåer och kålsuparteorier få den allmänna opinionen och Världssamfundet att glömma vad folkmordet i Bosnien i grunden handlar om, nämligen folkrätten. När den svenska regeringen i alla sammanhang sluter upp bakom kontaktgruppens s.k. fredsplaner hjälper det inte att hänvisa till allmänna uttalanden om att Bosnien måste garanteras att bestå som stat. Alla fredsplaner har byggt på att Bosnien delas enligt etniska grunder, det som var syftet med den serbiska etniska rensningen från den första dagen. Varje ny plan innebär bara en anpassning till de nya landvinningar som bosnienserberna har lyckats säkerställa sedan föregående plan. Med sin följsamhet till den av London och Paris dikterade kontaktgruppens förslag har Sveriges röst i världen, en röst för folkrätten och de små staternas rätt, tystnat. Då har vårt anspråk på en plats i FN:s säkerhetsråd förlorat sin mening. Herr talman! Tidigare i dag uppstod ett meningsutbyte kring frågan om man kan vara neutral inför kriget i Bosnien. Utrikesministern gled rutinerat runt frågan. Olof Johansson invände däremot. Om man inte kunde vara neutral innebar det att man var tvungen att ta ställning. Några meningar senare upprördes han desto mer över att intresset för djurskydd var så begränsat inom EU. Om socialdemokraternas tystnad inför folkmordet i Bosnien har varit anmärkningsvärd har Centerns kommit mer i skymundan. När Olof Johansson nu för Centerns räkning vägrar ta ställning mot folkmordet i Bosnien, mot krigsförbrytaren Milosevic och för att man skall återupprätta en av FN och Världssamfundet erkänd stat i strid med stormakternas delningsplaner framstår Centerns tystnad och neutralitet inför folkmordet i Bosnien som så mycket mer avslöjande.

Herr talman! Det som Lennart Rohdin säger är så pass uppseendeväckande att jag vill kommentera det. Jag har mycket stor respekt för Lennart Rohdins engagemang i Bosnienfrågan. Men det kan ändå inte vara så, att alla de fredsansträngningar som görs inom t.ex. EU, kontaktgruppen, Jugoslavienkonferensen och FN är fel och att bara Lennart Rohdin har rätt. Bakom alla dessa fredsansträngningar ligger att folkrätten skall efterlevas. Man måste se till att hitta lösningar som är realistiska i den situation som dess värre har uppkommit i f.d. Jugoslavien. Man kan inte bara tänka bort det som har varit. Man måste utgå från det och sedan hitta lösningar som har någon möjlighet att genomföras. I olika sammanhang har vi varit aktiva, och vi har hela tiden fört fram att Bosnien-Hercegovina skall bestå som stat och att människor skall ha rätt att återvända till denna stat. Med det vill jag också ha sagt att vi inte accepterar en politik som innebär etnisk rensning.
Herr talman! Jag vill inte alls vara förmäten och göra anspråk på att jag skulle ha rätt gentemot alla andra. De uppfattningar som jag företräder och företräder även i den här debatten är i och för sig inte så unika, även om det ibland kan kännas så i den här kammaren. Det är uppfattningar som har kommit till uttryck vid ett flertal uttalanden exempelvis av Europaparlamentet. Jag ingår själv i någonting som heter European Action Council for Peace in the Balcans, som driver samma linje.

Herr talman! Även jag skall tala om Balkan. Dagligen påminns jag om våldet och övergreppen i Kosova. På fax efter fax läser jag i Kosova Daily Report om hur oskyldiga blir dömda, slagna, misshandlade, våldtagna. Med dagens teknik kan informationen nå oss i Sverige, från Kosova via Genève, och ingen kan längre blunda för förtryck och brott mot mänskliga rättigheter som äger rum i denna del av Europa. Det strukturella våldet och lidandet fortsätter. Det är vardag för albanerna i Kosova. Den serbiska regimen bär ansvar för ett förtryck av den albanska majoritetsbefolkningen som kan jämföras med det gamla apartheidsystemet i Sydafrika. Albanerna, som utgör 90 % av befolkningen i Kosova, har upprättat ett eget parlament och egna institutioner som inte accepteras av serberna. Den albanska befolkningen leds av Dr. Ibrahim Rugova, som valts till president i egna val. Det serbiska förtrycket och den utsatta situationen har lett till att nära 300 000 kosovoalbaner flytt från sitt hemland. I en intervju i Dagens Nyheter i november 1993 säger Dr. Ibrahim Rugova att det handlar om en långsam etnisk rensning. 1992 sökte 83 000 personer asyl i Sverige. De flesta kom från krigets Balkan, många från Kosova. Större delen av de asylsökande kosovoalbanerna har avvisats. Fram till hösten 1992 avrådde UNHCR direkt från avvisningar till Kosova, och några sådana skedde inte heller från Sverige. Men i oktober 1992 införde Sverige visumtvång gentemot Restjugoslavien och därmed också Kosova. Sedan dess kommer inga flyktingar därifrån. Endast en liten del, ungefär 3 000 kosovoalbaner, har fått uppehållstillstånd, medan nära 30 000 har avvisats. Dr. Ibrahim Rugova har vädjat till den svenska regeringen att ge kosovoalbanerna tillfälliga uppehållstillstånd, eftersom de återvändandes säkerhet inte kan garanteras efter avvisningsbeslut. Rapporter tyder på att avvisade asylsökande utsätts för allvarliga övergrepp, rån, våldtäkt och misshandel från serbiska myndigheter. Med anledning av detta anser vi i Miljöpartiet att ett verkställighetsstopp beträffande avvisningar av kosovoalbanska asylsökande omedelbart skall införas. Vi anser också att det är en viktig uppgift för Sverige att i FN verka för ett fördömande av det apartheidsystem som råder i Kosova. Det är av stor vikt att situationen i Kosova övervakas. Därför anser vi att Sverige snarast skall sända en parlamentarikerdelegation till området. Sverige skall också verka för att OSSE:s utsända rapportör återvänder till Kosova. Herr talman! Jag skall nu vända mig mot Asien. År 1995 är det 50 år sedan Indonesien blev fritt. Indonesien har under den tiden genomlevt 30 år av Suhartos diktatur. Det är nu också 20 år sedan invasionen av Östtimor. Socialdemokraterna krävde i opposition att Sverige skulle verka för att "det timoresiska folkets säkerhet garanteras genom en permanent närvaro av FN". Det är mer aktuellt än någonsin. Indonesiska dödsskvadroner sprider skräck i Östtimor, och FN:s närvaro krävs för att skydda civilbefolkningen. Situationen i Östtimor är i dag ytterst allvarlig. Sedan årsskiftet har terrorn mot civilbefolkningen trappats upp av såväl reguljära indonesiska styrkor som dödsskvadroner. Den senaste månadens händelser bekräftar den bedömning som gjordes av FN:s rapportör Mr. Ndiaye om "extrajudicial killings", dvs. avrättningar utanför lagen, under dennes besök i Östtimor i juli 1994. Han uttalade: "De förhållanden som tillät Santa Cruz-massakern att ske föreligger fortfarande. I synnerhet har medlemmar av säkerhetsstyrkorna undgått att ställas till svars och fortsätter i praktiken att åtnjuta straffrihet." I Santa Cruz för tre år sedan dödades över 200 människor. Spänningarna har ökat sedan protesterna tog fart igen i november, vid tiden för det ekonomiska toppmötet, APEC-mötet, i Jakarta. 29 modiga studenter och arbetare lyckades då ställa Östtimor i världens fokus, och de fick president Clinton att öppet kritisera general Suharto. En rad demonstrationer har organiserats av den underjordiska motståndsrörelsen. Samtidigt har det förekommit våldsamma sammanstötningar mellan inflyttade indonesier och östtimoreser, i de flesta fall som ett resultat av medvetna provokationer från indonesisk sida. Vedergällningsaktioner från de indonesiska myndigheterna har blivit alltmer allvarliga. Jag skall återge en del händelser. Den första händelsen ägde rum på nyårsdagen, då trupper öppnade eld mot en folksamling i Baucau, ca 120 km öster om Dili. Man hade samlats för att uttrycka sin bestörtning över att en östtimores knivskurits till döds av en indonesisk affärsman. Bedömningar av antalet dödsoffer vid denna händelse varierar från 10 till över 20. En del av offren har identifierats. Nästa händelse: Hittills obekräftade rapporter inifrån Östtimor hävdar att nio östtimoresiska ungdomar den 9 januari sköts till döds av soldater från bataljon 744 i Taibessi i Dili. Det hände strax efter det att en kort demonstration genomförts nära universitetet i Dili för att välkomna de samtal mellan Portugals och Indonesiens utrikesministrar som inletts i Genève under FN:s överinseende. Enligt en källa gick fadern till en av ungdomarna till militärbataljonens högkvarter för att fråga efter sin son. Han sköts då av bataljonens vice befälhavare. Den 12 januari avrättades sex civila, däribland byns ledare, kallblodigt i byn Liquica. Myndigheterna hävdade till en början att det var "gerillasoldater", men det visade sig vara grundlösa påståenden. Vi måste från Sverige, de socialdemokratiska ministrarna måste skyndsamt agera. Vi i Miljöpartiet anser att regeringen måste agera skyndsamt så att FN etablerar denna permanenta närvaro. En begäran om FN-närvaro måste omgående riktas till generalsekreteraren. Vi uppskattar det uttalande Sverige och Belgien gjort om ett stopp för vapenexporten till Indonesien. Nu återstår handelsbojkott, om brotten mot den civila befolkningen fortsätter som i dag. Sydafrika bojkottades, varför inte Indonesien? Vi vet att Sverige t.ex. exporterar pellets från LKAB. Vi vet att Japan och Australien understöder ett projekt som går ut på att bygga ett kärnkraftverk på denna i dubbel mening vulkaniska ö. Detta uppenbara hot måste stoppas, och vi i Miljöpartiet uppmanar därför de socialdemokratiska ministrarna utrikesminister Lena Hjelm-Wallén och utrikeshandelsminister Mats Hellström att agera i frågan.

Herr talman! 1948 antogs i FN den universella deklarationen om mänskliga rättigheter. Bakgrunden var erfarenheterna från andra världskriget, med nazismens övergrepp och koncentrationslägrens fasor. Många hade blivit övertygade om att individen, den enskilda människan, på ett långt mer effektivt sätt än tidigare borde skyddas från makthavares förtryck. Tidigare hade detta setts som en nationell angelägenhet. Nu insåg man att internationellt samarbete måste till. Arbetet för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna blev ett viktigt element i den nya världsordning som man försökte skapa efter krigsslutet och som bl.a. syftade till att förebygga nya internationella väpnade konflikter. FN anförtroddes den viktiga uppgiften. Medlemsstaterna har åtagit sig att följa den universella deklarationen. Den är inte rättsligt bindande, men staterna har ett moraliskt ansvar att följa den. Mänskliga rättigheter är ett folkrättsligt begrepp som handlar om staters åtaganden mot sina medborgare. Efter antagandet av deklarationen 1948 fortsatte arbetet med att utforma konventionstexter. Arbetet var svårt och tog lång tid. Inte förrän 1966 var man klar att anta två konventioner. Den ena handlar om medborgerliga och politiska rättigheter, som är det som vi i dagligt tal i Sverige ofta brukar kalla mänskliga rättigheter, men det finns också en konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Senare har dessa två konventioner kompletterats med konventionen om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor, år 1979, tortyrkonventionen, från år 1984, och barnkonventionen, från år 1989.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 Det är inte varje dag som vi tar upp den artikeln om de mänskliga rättigheterna när vi diskuterar arbetslösheten. "Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen." Jag har tyckt att det varit intressant att bli påmind om dessa skrivningar och har velat dela med mig av dem. För att återgå till de mera grundläggande politiska och medborgerliga rättigheterna är det för mig en glädje att konstatera att Sverige är ett föregångsland på det här området. Det är viktigt att vi i alla de internationella organisationer där vi är med, som FN, OSSE och EU, driver på arbetet för mänskliga rättigheter. Vi bör kräva att alla stater ratificerar de konventioner som finns på området, och vi kommer att fortsätta att kritisera dem som framhärdar med att förtrycka sina egna medborgare. Turkiet, Algeriet och Kina är några av de länder som på ett mycket oroväckande och upprörande sätt trakasserar, fängslar och avrättar oskyldiga medborgare. Sverige måste även fortsättningsvis vara en spjutspets i försvaret för mänskliga rättigheter. På dödsstraffets område är vi föregångare, och kampen för dödsstraffets avskaffande måste drivas vidare med all kraft. Den tredje artikeln i 1948 års konvention om mänskliga rättigheter lyder: "Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet." Herr talman! Just i dag kan jag inte avhålla mig från att nämna en liten pakistansk pojke, Salamat Masih. Han är nu 14 år och icke läskunnig. När han var 12 år gammal klottrade han någonting på en vägg. Det suddades ut, och beviset på vad han skrev finns inte kvar, men han är dömd till döden för hädelse. Det är både barbariskt och avskyvärt att ett sådant här övergrepp kan ske mot ett barn. Amnesty har krävt pojkens omedelbara frigivande och skydd, och jag vill från denna talarstol helhjärtat instämma i det. Salamat Masih är bara en av många människor i vår värld som inte åtnjuter ens det mest grundläggande rättsskydd. Det är av stor vikt för världssamfundet att de stater och de personer som utan rädsla för repressalier kan ge dessa människor en röst verkligen gör det. Jag vill som avslutning säga att det är med stor glädje som vi tillsammans över alla partigränser här i den svenska riksdagen och på många sätt i det svenska samhället, över organisationsgränser, trosgränser osv., arbetar tillsammans för värnandet av de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! I utrikesministerns deklaration som inledde denna utrikespolitiska debatt konstaterar regeringen följande: "Under senare år har vi lyft fram respekten för mänskliga rättigheter som en förutsättning för demokrati." För Folkpartiet har respekten för mänskliga rättigheter alltid varit och fortsätter att vara en förutsättning för demokrati. Här skiljer sig värderingarna tydligt mellan socialdemokrater och folkpartister. Insikten om helheten, att fred ger god miljö, social rättvisa, mänskliga rättigheter, demokrati, utveckling och framtidstro, gör att kampen för mänskliga rättigheter inte är någon sidofråga för oss folkpartister utan en viktig och central utrikespolitisk fråga. Då blir också arbetet med att fördöma brott mot mänskliga rättigheter inget annat än aktivt fredsarbete. Herr talman! Brotten mot de mänskliga rättigheterna i Tibet är väl dokumenterade och måste fördömas. Över en miljon tibetaner beräknas ha mist livet sedan den kinesiska ockupationen av det självständiga Amnesty International, Law Asia och Asia Watch visar i sina rapporter att övergreppen fortsätter. Förtrycket mot den tibetanska befolkningen har tagit de mest grymma uttrycksformer. Tvångsarbete, tvångsaborter, obligatoriska steriliseringar och t.o.m. mord på nyfödda spädbarn har förekommit. Den kinesiska strategin har också riktat sig mot kultur, religion, språk och traditioner. Under en period förstördes kloster och kulturskatter beslagtogs i sådan omfattning att man inte överdriver om man beskriver det som ett försök till kulturmord. Utan hänsyn till invånarna har stora skogsområden skövlats, och kraftverksbyggen har genomförts utan hänsyn till vare sig lokalbefolkning eller ekologiska konsekvenser. Det omfattande förtrycket mot den tibetanska befolkningen, framför allt mot de oppositionella krafterna, har till stor del skett i tysthet. På initiativ av riksdagens Tibetkommitté har en delegation från Utrikesdepartementet genomfört en resa till Kina och Tibet. Den svenska delegationens rapport, som framlades i oktober 1994, bekräftar bilden att situationen i Tibet fortfarande är mycket allvarlig. Det är därför mycket angeläget att Sverige fortsätter att följa utvecklingen i Tibet genom besök och kontakter. I kontakter med den kinesiska regimen bör Tibetfrågan regelmässigt föras upp på dagordningen. I andra internationella sammanhang bör Tibet betraktas som en självständig stat, och representanter bör inbjudas till internationella arrangemang. Herr talman! Det är anmärkningsvärt att Sverige inte på ett mer kraftfullt sätt ifrågasatt Kinas suveränitet över Tibet. Den amerikanska kongressen deklarerade redan i oktober 1991 Tibet som ett ockuperat land. Europaparlamentet antog 1993 en resolution om att det i alla samarbetskontrakt med Kina, först och främst de offentliga, skall införas en klausul om respekt för mänskliga rättigheter. Sveriges riksdag bör göra ett liknande uttalande. Det är angeläget att Sverige aktivt främjar andra internationella initiativ i syfte att stödja Tibets folk. Nära i tiden har Sverige nu möjligheter att visa sin solidaritet med befolkningen i Tibet. Redan i maj 1995 kommer World Parliamentarian Convention on Tibet att äga rum i Litauen. Det är angeläget att denna konferens ges uppmärksamhet i Sverige och i andra länder. I september 1995 arrangeras FN:s kvinnokonferens i Peking. I samband med denna konferens kommer kvinnors situation och kvinnors rättigheter att vara ett tema. Sverige bör aktivt verka för att Tibet representeras på denna konferens. Herr talman! Det är Folkpartiets förhoppning att regeringen verkar kraftfullt för att ge tibetanerna stöd i deras kamp för frihet och rättvisa. När man nu har möjligheter härtill inom en nära framtid skulle man också kunna ge ett sådant aktivt och kraftfullt stöd. Det är också viktigt att visa att insikter om att de mänskliga rättigheterna har en betydelse för fred blir till handling från regeringens sida.

Herr talman! I går kväll visade TV 2 ett inslag om konflikten mellan judar och palestinier. Vanligt folk, inte statsmän, intervjuades, visserligen representanter för mer extrema sidor men ändå vanliga medborgare. Reportaget beskrev i ett nötskal den oförsonlighet som frodas på båda sidor och som gör fredsprocessen så svår. Att fredsprocessen, som fick ordentlig fart genom det s.k. Oslo-avtalet, nu befinner sig i en mycket allvarlig fas, en dans på slak lina, kan var och en förstå som följer den dagliga rapporteringen från området. Olika motståndsgrupper på båda sidor gör allt för att sabotera processen, att få fredståget att spåra ur. Den aktuella utvecklingen måste bli en varningsklocka och samtidigt en utmaning för oss att göra allt för att inte lämna någon möda ospard att sprida fredens olivkvistar. Det är sannolikt i år det avgörs, om fredsansträngningarna bär eller misslyckas. Den borgerliga regeringen vaknade till liv först när fredsprocessen tog fart under 1993. Därefter ökade insatserna. Det var bra. Den nya socialdemokratiska regeringen har nu markant trappat upp Sveriges insatser för att bidra i fredsarbetet. S-regeringen har bildat en särskild Mellanösterngrupp på UD, där politiska frågor samordnas med biståndsinsatser. Den vikt som regeringen fäster vid Sveriges engagemang stryks också under av att förre utrikesministern Sten Andersson, som har långvarig erfarenhet av och gedigna kunskaper om Mellanösternkonflikten, fått uppdrag att företräda den svenska regeringen i samband med förhandlingar inom ramen för fredsprocessen. Sverige måste nu utnyttja alla sina internationella kontakter för att underbygga en fortsatt fredsprocess och medverka till att påskynda processen. Till den finns inget realistiskt alternativ. Jag menar att läget är så allvarligt att en alltför utdragen fredsprocess riskerar att haverera på grund av att de extrema grupperna inte skyr några medel för att stoppa fredsförhandlingarna. Det betyder behov av ett starkt pådrivande diplomatiskt arbete inom ramen för FN och EU m.fl. kanaler som står till buds, självfallet som ett komplement till och i samverkan med andra länder, t.ex. Härvid spelar givetvis de fem multinationella grupperna om flyktingfrågor, miljöfrågor, vattenfrågan, rustningskontroll och gemensam säkerhet samt gruppen omkring ekonomiskt samarbete en viktig roll. Fortfarande saknar fredsprocessen en MR-grupp, vilket måste beklagas med tanke på dessa frågors uppenbara betydelse i hela regionen. Jag förutsätter att regeringen inte ger upp sina ansträngningar för att aktivt medverka i dessa frågor. MR-frågor är något som engagerar oss alla, inte bara Folkpartiet, som det kunde upplevas av föregående talare. I det aktuella och mycket spända läget blir också insatser av ren biståndskaraktär än viktigare. Det är därför beklagligt att de stora miljardbelopp som ställts i utsikt av världssamfundet i mycket ringa grad hitintills infriats. Kraven på det palestinska mottagandet är ibland alldeles för höga. Det ställs samma krav, som vore en självständig palestinsk nation med utbyggd administration redan bildad. Sverige har genom sin organisation valt att bygga upp en snabb och effektiv kommunikation med de palestinska myndigheterna, för att möjliggöra konkreta insatser snarast möjligt. Genom samarbetsformen bör det vara möjligt att se olika projekt omsatta redan under våren. Till detta bidrar också det avtal som regeringen i den gångna veckan ingått med den palestinska administrationen för självstyre. I det avtalet innefattas insatser för att skapa nya jobb till befolkningen på Gazaremsan. 5 miljoner US dollar avsätts i ett första steg, med en avtalad inriktning om att fortsätta. Och just sysselsättningstillfällena är oerhört viktiga, inte minst inom den traditionella odlingen, t.ex. av frukter. Att få i gång varuproduktionen är nödvändigt. Industriprojekt blir då mycket angelägna. Den stora arbetslösheten, siffror på 50 % nämns, är självfallet en given grogrund för missnöje med fredsprocessens tröghet. Det är ett misstag om Mellanösternkonflikten betraktas som en konflikt som löses enbart med diplomati. Bakom konflikten ligger också religiösa motsättningar och inte minst ren social misär. Den senare måste omedelbart åtgärdas för att ge fredsprocessen trovärdighet. Sverige har under den nya regeringen ökat sitt bistånd med 75 miljoner kronor till 285 miljoner. Det är mycket välkommet. Hälften går till UNRWA, FN:s organ för insatser bland de palestinska flyktingarna. Utöver de nämnda sysselsättningsinsatserna satsas bl.a. stora belopp till infrastrukturinsatser, institutionsbyggnad, hälso och sjukvård, insatser för mänskliga rättigheter och enskilda organisationers olika projekt. Just nu är sysselsättningsinsatserna strategiska för att snabbt visa resultat och börja angripa Gazas massarbetslöshet. Sverige får nu möjlighet, bl.a. genom Sten Anderssons insatser, att fungera som plog. Det är angeläget att dessa möjligheter till fullo tas till vara. Ser palestinierna att det verkligen händer något i vardagslivet, så påverkar självfallet det uppslutningen bakom fredsprocessen. I det här sammanhanget vill jag också understryka hur viktiga de olika enskilda organisationernas insatser är. De är en kanal för att bygga demokratiska strukturer. Det är angeläget att stödet till dessa organisationers projekt hålls på en hög nivå. Jag hoppas också få se kooperativ verksamhet utvecklad, i sig en form av demokratibygge, vars värde inte nog kan understrykas. Tiden medger inte att jag närmare tar upp en serie andra viktiga frågor, exempelvis bosättningspolitiken och valet. Herr talman! Jag utgår slutligen ifrån att det i den svenska riksdagen i dag finns en stark och bred uppslutning bakom det svenska engagemanget för konfliktlösning i Mellanöstern och för regeringens utformning av olika insatser för att stödja fredsprocessen i dess helhet.
Herr talman! Det är bra, om Berndt Ekholm kände sig litet provocerad av mitt inlägg, därför att kampen för mänskliga rättigheter är inte ett partis rättighet utan det är allas rättigheter och skyldigheter. Markeringen i mitt inlägg beror på att i den deklaration som gjordes i inledningen av den här utrikespolitiska debatten sade utrikesministern att regeringen under senare år har drivit fram respekten för mänskliga rättigheter. Från Folkpartiets sida har de mänskliga rättigheterna alltid stått högst på dagordningen och alltid varit en självklar fråga i den utrikespolitiska debatten. Efter det inlägg som Berndt Ekholm gjorde nu förväntar jag mig att man aktivt skall fördöma övergrepp på de mänskliga rättigheterna världen över. Och när det gäller tibetanernas situation och deras kamp för frihet och rättvisa finns det möjligheter för regeringen att aktivt medverka genom att klart deklarera Sveriges ställning och stöd i kampen vid de två internationella möten som jag nämnde i mitt huvudanförande.
Herr talman! Att jag kommenterade Eva Erikssons inlägg berodde på att det ofta hörs från Folkpartihåll att Folkpartiet på något sätt har ensamrätt att debattera och lyfta fram frågor om mänskliga rättigheter. Det är självklart, oavsett regering egentligen, att de mänskliga rättigheterna har lyfts fram extra mycket under senare år. Det beror ju på den utveckling som har skett i världen - i Jugoslavien, i Kina, för att ta bara två exempel. Det som är viktigt i det här sammanhanget är att vi allesammans försöker samlas kring ett offensivt och engagerat arbete för mänskliga rättigheter. Jag vill inte fördjupa den partipolitiska polemiken utan skulle vilja avsluta med att säga så här: Det är fantastiskt att få vara med i riksdagens MR grupp, där alla partier finns med och verkligen kämpar och slåss för mänskliga rättigheter på ett mycket konkret sätt runt om i vår värld. Jag rekommenderar medlemskap i den gruppen. Den är mycket produktiv och gör mycket nytta.
Herr talman! Från Folkpartiets sida vill jag ändå understryka än en gång att kampen för mänskliga rättigheter är ingen nypåfunnen fråga. Den har varit en röd tråd i hela kampen för demokrati i alla tider, i generationer. Det är därför man nu har uppnått demokrati i många många länder runt om i vår omvärld. Det är grunden och tanken i Folkpartiets arbete för mänskliga rättigheter att det är ingen sidofråga utan en viktig del i utrikespolitiken. Det var det jag pekade på, att jag upplevde den deklaration som gjordes så att det fanns skiljelinjer.
Herr talman! Jag kan väl bara hänvisa till det vid flera tillfällen under Lena Hjelm-Walléns anförande redovisade internationella engagemang som finns inte minst inom Socialdemokratin. Vi är väl mer eller mindre kända för att ha prioriterat det internationella engagemanget oerhört högt. Var och en som har varit ute och sett litet grand vad vi engagerat oss i har ju sett att frågor om mänskliga rättigheter har varit en självklar del av det internationella engagemanget. Jag vill återigen säga att jag uppfattar att alla partier har ett djupt engagemang för de här frågorna. Det visar också hur MR-gruppen i riksdagen arbetar, att det finns representanter för alla partier där och att alla jobbar mycket engagerat med de här frågorna.

Herr talman! Vid ett diskussionsmöte med rubriken Befolkningsfrågan i nytt ljus här i riksdagshuset för ungefär ett år sedan framkom många viktiga synpunkter på kvinnlig könsstympning. Den utförs på unga flickor och strider både mot FN:s barnkonvention och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: "Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning " Könsstympning är ett sätt att förslava kvinnor. Utveckling, utbildning, information, medvetande och förbättrade villkor för kvinnor är nyckeln till utrotning av könsstympning. Sverige måste internationellt med kraft verka för att bryta denna sedvänja som förstör många barns och kvinnors liv och hälsa. Det är också en fråga vi har all anledning att driva inom ramen för EU. Herr talman! Det är viktigt att vi inte glömmer Afrika. I Burundi pågick en intensiv demokratiseringsprocess runt 1993 med president och parlamentsval. När den folkvalde presidenten och flera regeringsmedlemmar mördades i samband med ett misslyckat kuppförsök, ledde detta till en våg av blodiga hämndaktioner mellan de olika folkgrupperna. Presidentens död skapade en kris i landet som förvärrades då även presidentens efterträdare omkom förra året. Utvecklingen den allra närmaste tiden är helt avgörande för om landet skall gå en långsiktigt positiv framtid till mötes eller om kaos skall bryta ut. Därför är det oerhört angeläget att omvärlden ger sitt fulla bistånd till åtgärder för försoning, demokrati och respekt för mänskliga fri och rättigheter. För närvarande är EU största bidragsgivare till landet. Sverige bör inom ramen för EU verka för att biståndet till Till skillnad från den analys som regeringen gör i budgetpropositionen anser Folkpartiet att långsiktiga åtgärder i fråga om Burundi inte bör uteslutas. Sverige har sedan 1993 medverkat och stött demokratiseringsarbetet i Burundi. Detta bör fortsätta och anpassas efter dagens behov av bistånd, dels genom SIDA, dels genom enskilda organisationer. I Rwanda fanns i början av 90-talet en insikt om att förhandlingar mellan gerillan och regeringen var nödvändiga för att säkerställa fredlig framtid och försoning mellan de både folkgrupperna. Såren efter det brutala folkmordet i Rwanda förra året är obeskrivliga. Läget är mycket spänt. Nya väpnade konflikter kan inte uteslutas. Skall Rwanda kunna gå en fredlig utveckling till mötes krävs någon form av fredsbevarande FN-insats, internationell medling mellan parterna och inte minst bistånd till återvändande flyktingar. Gerillagrupper måste avväpnas och soldaterna måste få en chans att återanpassa sig i samhället. I fråga om Rwanda är det angeläget att FN tar ett aktivt och övergripande ansvar i nuläget. De stora behoven av humanitär hjälp och katastrofbistånd måste tillgodoses. Att övervaka att de mänskliga frioch rättigheterna respekteras av samtliga parter är också en mycket högt prioriterad uppgift. Västsaharafrågan har varit på FN:s agenda i snart 30 år. Generalförsamlingen antog 1967 en resolution om Västsahara i vilken folkets rätt till självbestämmande slogs fast. Men fortfarande är framtiden för År 1991 godkände FN:s säkerhetsråd generalsekreterarens plan för att lösa konflikten om territoriet och det inrättades en observatörsstyrka, Minurso. Den har dock inte kunnat uppfylla sin roll eftersom den på olika sätt hindrats av marockansk militär. Marocko har också kränkt fredsplanen genom att förflytta marockaner till Västsahara och kräva att de skall få delta i folkomröstningen. Amnesty International har i sina dokument rapporterat om mängder av brott mot mänskliga rättigheter. Folkomröstningen - om Västsahara skall vara självständigt eller integreras med Marocko - som skulle ha ägt rum i januari 1992 har inte kunnat genomföras på grund av Marockos obstruering mot planen. Det är synnerligen viktigt att Sverige aktivt verkar för att FN:s fredsplan för Västsahara fullföljs och att folkomröstningen inte förfuskas. Det finns anledning för FN att ompröva beslutet att Minursos mandat skall upphöra i maj 1995. Herr talman! Så länge konflikten kvarstår och innan folkomröstningen genomförts bör Sverige avstå från att ge bistånd till Marocko.

Herr talman! Under senare år har folk över delar av världen befriats från förtryck och diktaturer. Vad vi kanske mest kommer att tänka på är Sydafrika, Central och Östeuropa. Men allt är inte lika glädjande. Jag vill i mitt anförande särskilt belysa två områden. Det är Turkiet och Östtimor. Jag hade förmånen att för riksdagens räkning bevaka den uppmärksammade rättegången mot de turkiska parlamentsledamöterna från partiet DEP. De var anklagade för att ha brutit mot de gammalmodiga separatistlagarna. Flera av dem riskerade dödsstraff. Så illa blev nu inte utslaget, utan de flesta dömdes till 15 års fängelse - ett straff som visar att Turkiet har en mycket lång väg att vandra tills landet uppfyller alla de internationella konventioner om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet m.m. som man har ratificerat. Herr talman! Som ny ledamot av riksdagen kände jag en stolthet över att tillhöra ett parlament som på ett så aktivt och konkret sätt visade att man bryr sig om vad som händer i världen. Turkiet har en mycket svår situation såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt. Man har problem med en galopperande inflation och en svårartad ekonomisk tillbakagång samtidigt som de etablerade partierna fått en rad korruptionsaffärer på halsen. Allt detta har naturligtvis utnyttjats av fundamentalistiska krafter, vilket inte minst visade sig i kommunalvalen både i En stor del av problemen sammanhänger med regeringens allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Över 2 000 byar har förstörts i sydöstra Turkiet. Mer än 300 000 militärer har som enda uppgift att krossa PKK. Självklart har ett land rätt att försvara sig mot en terroristorganisation. Men ett land som anser sig vara demokratiskt har inte rätten att i skydd av detta förgripa sig mot de mänskliga rättigheterna, något som bl.a. Amnesty International har visat ett otal exempel på. Den turkiska militärens hårda nypor är kontraproduktiva, dels för att den enorma militära insatsen raserar statsfinanserna, dels för att kurderna i sydöstra Turkiet pressas att ta ställning för eller emot PKK. På samma sätt pressas kurderna av PKK till ett ställningstagande. Hur än byborna vänder sig har de en fiende. Mottot för både militären och PKK verkar vara Den som inte är med är emot och skall därmed likvideras. Det är inte svårt att förstå att det kommer att ta mycket lång tid innan såren läks av de övergrepp på mänskliga rättigheter som gjorts från båda sidor. Det måste till en politisk lösning och inte en militär. Vapenvila, samtal och medling måste ersätta den terror som befolkningen utsätts för. Sverige måste i olika internationella sammanhang visa att man sätter press på Turkiet att efterleva de konventioner landet skrivit under och sagt sig vara berett att följa. Herr talman! När det gäller Östtimor såg det i slutet av förra året litet ljusare ut än på mycket länge. Under FN:s generalsekreterare Boutros Boutros Ghalis överinseende enades Portugals och Indonesiens utrikesministrar om att östtimoreser som var för ett fritt och oberoende Östtimor skulle få vara med i samtalen om territoriets framtid. Detta sågs allmänt som ett litet men ändå glädjande steg åt rätt håll. Fiaskot vid APEC-mötet, USA:s påtryckningar om mänskliga rättigheter, EU-parlamentets hårda resolution den 17 november samt Portugals klagan till Internationella domstolen om Indonesiens rätt att sluta avtal som gäller det annekterade territoriet tvingade, enligt den gängse uppfattningen, Indonesien att visa en mer öppen och samtalsbenägen attityd. Dessutom hade FN:s specielle rapportör Ndiaye krävt en ny och oberoende utredning om Santa-Cruz-massakern. Men sedan januari i år har det skett en dramatisk ökning av terrorn i Östtimor. Militära husrannsakningar och militärt förtryck har dessutom kompletterats med något helt nytt för området: dödsskvadroner - s.k. Ninjas. Tyvärr är det inte maskerade leksakssköldpaddor det handlar om, utan om maskerade soldater som av militären får litet extra pengar för att under nattliga räder sätta skräck i lokalbefolkningen. Jag har svårt att tänka mig något mer lumpet. I skydd av maskerade gangstergäng bryter den indonesiska militären mot de mest elementära mänskliga rättigheterna. Sverige bör snarast uttala att man förväntar sig ett resolut ingripande från civila myndigheter i Indonesien för att få stopp på den terror som östtimoreserna utsätts för av dessa Ninjas. FN har aldrig godkänt Indonesiens annektering av Östtimor. FN:s generalsekreterare har sedan länge ett uppdrag att finna en lösning på Östtimorproblematiken. Sverige måste stå fast i sin övertygelse att Östtimors framtid måste få avgöras av Östtimoreserna själva i en folkomröstning och i FN verka för att den specielle rapportören Ndiayes rekommendationer vad gäller Indonesien genomförs.

Herr talman! Under de senaste åren har colombianerna upplevt mer våld än människor i andra länder i världen. Under 1980-talet ökade för varje år antalet människor som dog av våldet. 1992 hade våldet i Colombia skördat över 28 000 människors liv. Detta innebär 85,5 döda på grund av våldet per 100 000 invånare. Det skall sägas att man beräknar att det i Colombia finns ca 33 miljoner invånare. I detta sammanhang måste man förklara att våldet i Colombia utövas av många och av olika skäl. Enligt colombianska statistiker har mellan 10 och 15 % av dessa 28 000 dödats på grund av politiskt våld. Av dessa dåd är det mellan 40 och 50 % som utövas av militärer och poliser som agerar på egen hand. från vänsterpartier. Utöver dessa dödades ca 1 200 personer i direkta beväpnade konfrontationer mellan regeringsstyrkor och olika gerillagrupper. Många andra människor dödades av den undre världen och kokainkartellerna. För att kunna förstå utvecklingen i Colombia måste man gå tillbaks till landets historia. Detta kräver mer än sex minuter. Det man kan säga är att våldet i Colombia i huvudsak är en produkt av sociala faktorer som enorma klasskillnader, fattigdom osv. Vem som helst kan förstå att det som alla colombianer mest av allt önskar sig i dag är att kunna leva i fred. Även om situationen i Colombia är komplicerad kan man inte tala om att det pågår inbördeskrig om man studerar våldets karaktär. Det politiska våldet rör sig om konfrontationer mellan regeringstrupper och beväpnade gerillagrupper, begränsade till vissa delar av landet. Olika colombianska regeringar och gerillagrupper har gjort upprepade försök att uppnå en politiskt framförhandlad lösning av konflikten. Det är allmänt känt att den föregående regeringen träffade en fredsöverenskommelse med grupper som M-19, PRT Alla dessa deltar i dag i det civila livet och det politiska arbetet i Colombia. Dessa uppgörelser har inte nåtts helt utan problem. Några av gruppernas medlemmar har förlorat sina liv efter överenskommelsen. Det finns fortfarande andra gerillagrupper som ännu inte har träffat politiska fredsuppgörelser med regeringen. Presidenten Ernesto Samper Pizano har deklarerat att han kommer att priorietera arbetet för att uppnå fredsuppgörelser med resterande gerillagrupper. Samper Pizano har utsett Carlos Holmes Trujillo som högste fredskommissionär, och denne har arbetat med att undersöka villkoren för en fredsprocess. Han har till regeringen lämnat en rapport där han säger att förutsättningarna för fred och samtal med gerillagrupperna är goda. Utan att sluta att vara kritisk mot regeringen och myndigheterna i Colombia eller frångå kraven på respekt för de mänskliga rättigheterna är det viktigt att vi här hemma förstår viljan hos presidenten Samper Pizano att uppnå fred i Colombia. En del framsteg har redan gjorts, och det colombianska parlamentet har redan godkänt Genèvekonventionen av 1946 beträffande internationell humanitär rätt. Regeringen har också erbjudit, eller kommer att erbjuda, Amnesty International att upprätta ett kontor i Bogotá. Herr talman! Vi bör från Sveriges riksdag noga följa utvecklingen i Colombia. Vi bör också aktivt uppmuntra och stödja fredsprocessen. Detta behöver inte innebära att den svenska riksdagen och regeringen inte skall framföra kritiska synpunkter om sådana skulle behöva framföras. Sveriges inställning till Colombia bör vara konstruktiv, och genom kontakter med den colombianska regeringen och andra politiska krafter bör vi söka möjligheter att stödja och hjälpa till i fredsprocessen. Vi kan erbjuda samarbete för att överkomma problem med våldet och de mänskliga rättigheterna, men också direkta biståndsprojekt som syftar till att hjälpa Colombia att utveckla sociala reformer som också har direkt eller indirekt beröring med möjligheterna att uppnå fred. Tack för ordet!

Herr talman! Från Colombia går vi till norra delen av vårt jordklot. Jag tänker prata om Barentsregionen. Barentsregionen inrymmer både löften och hot. Sovjetunionens fall reste förhoppningar om militär nedrustning och nya möjligheter till samarbete mellan folken i denna Europas nordligaste region. Den gamla hotbilden har ännu inte helt försvunnit. Det har funnits motsättningar långt före den bolsjevikiska revolutionen. Motsättningarna på Storkalotten har sin grund i de ekonomiska intressen som finns representerade inom denna region. Fortfarande finns problemet att Kolahalvöns strategiska betydelse ökar om de ryska möjligheterna att nå Atlanten begränsas i Östersjön. Vissa ryska förband, som tidigare varit placerade i Centraleuropa, har flyttats till Kolahalvön, vilket får anses som uttryck för Rysslands sätt att värna sina stormaktsintressen - samma stormaktsintressen som också manifesterats i det nu pågående kriget i Tjetjenien. För att minska hoten som finns handlar det om att utveckla folkens samarbete. Människorna är den största resursen. Barentsregionen är rik på naturtillgångar men glest befolkad, och det är långt till marknaderna i söder. Historiskt har förbindelserna mellan folken varit intensiv, och den har gått i östvästlig riktning. Dagens situation, med kommunikationerna i nordsydlig riktning, är något som kommit de senaste århundradena. I den gemensamma historien finns möjligheter att skapa ett samarbete på nordkalottbornas villkor. För att utbyte skall kunna utvecklas måste man skapa en hållbar infrastruktur. Det handlar om inspirerande livsmiljöer för människorna. Förutom järnvägar, vägar, tele och datakommunikationer måste man också stärka den sociala och kulturella infrastrukturen. Eftersom regionen kännetecknas av ett relativt sett mansdominerat näringsliv är det av största vikt att skapa förutsättningar för kvinnors liv, arbete och utbildning, så att denna del av Europa förblir en befolkad och vital region. Det är en utveckling som är nödvändig för att demokratin skall förstärkas. Handelsutbytet som nu utvecklas måste karakteriseras av ömsesidighet och utvecklas till ett allsidigt näringsliv - framför allt på den ryska sidan. Det måste vara ett gemensamt ansvar. I annat fall riskerar Rysslands rika naturtillgångar att exploateras av västkapital som präglas av en kortsiktig jakt på billiga råvaror och fortsatt nonchalans mot den känsliga arktiska miljön. Västlig politik får inte heller ta ryska finansintressens villighet att medverka som intäkt för att exploateringen sker utifrån ett allryskt intresse. Den ryska centralmakten betraktar Kolahalvön som en viktig tillgång för hela Ryssland med tanke på de isfria hamnarna och naturtillgångar som mineraler, olja, gas och fisk. Ökad osäkerhet om Rysslands kontroll över tillgångarna i Kaukasien kan öka det centralryska intresset för att säkerställa sina nationella tillgångar i Norge var initiativtagare till Barentssamarbetet, som också kopplats till EU:s intressen. En bakgrund till detta samarbete är att Norge inte delar Rysslands uppfattningar i vissa frågor som gäller gränsdragning, oljeutvinning och fiske. Ryssland kommer under överskådlig tid att stå utanför EU. Det norska valet att också stå utanför EU har lett till att en lång yttre gräns för EU skär igenom Barentsregionen. Den svenska regeringen måste bevaka att Barentssamarbetet inte skadas av den nya gränssituationen. Vi måste vara medvetna om att EU:s växande intresse för Barents sker utifrån EU:s eget ekonomiska intresse för regionens råvaror tillsammans med ambitioner att bli en makt att räkna med i världspolitiken. För Vänsterpartiet är utgångspunkten den motsatta. Vi vill bygga samarbetet i första hand utifrån den lokala befolkningens och regionens behov. Vi vill ha ett regionsamarbete mellan de deltagande nationerna. Det ger de bästa möjligheterna att utveckla ett mellanfolkligt samarbete som stärker sammanhållningen. Därmed minskas risken för framtida konflikter. I samarbetet ingår att ta hänsyn till urbefolkningens intressen. Det är absolut nödvändigt att hörsamma samernas krav på hur detta samarbete skall bedrivas. Världen känner till många exempel på hur exploateringar av utkantsområden lett till ökad miljöförstöring, stora sociala problem bland lokal och urbefolkning och att traditionella näringar och kulturer slagits ut. De miljöföroreningar som sprids från Murmanskregionen drabbar givetvis i första hand den egna befolkningen, men påverkar också grannländerna. Miljöproblemen är för ryssarna ett problem bland flera. Fattigdom och maffians utbredning är lika allvarliga för deras dagliga liv som dålig miljö. Då Ryssland dessutom har flera områden som är betydligt värre nedsmutsade än Kolaområdet kan man inte räkna med att Kola kommer i första hand i Rysslands nationella miljöprogram. Här behövs därför kraftfulla internationella insatser för att reducera miljöutsläppen. Det räcker inte med att hänvisa till EU:s fonder. Det behövs ett globalt finansieringssamarbete där Sveriges regering kan ta initiativ.

Herr talman! Jag tänker också prata om Barentsregionen och miljöproblemen på Kolahalvön. Barentsregionen består av norra Sverige, Finland, Norge och Ryssland. För Norrbottens befolkning är Kolahalvön av stort intresse. De flesta städer och större samhällen har en vänort på Kola. Många av oss har personliga kontakter där. Därför känns det extra angeläget att ägna de nordvästra delarna av Ryssland uppmärksamhet. Landet har många problem. Det är både ekonomiskt och politiskt instabilt, och vi vet inte vilka konsekvenser det kan få. Den ökade öppenheten mellan öst och väst blottlägger de stora skillnader som råder i levnadsstandard. Många människor söker sätt att fly från svåra levnadsförhållanden och risken finns att det uppstår en okontrollerad folkvandring västerut, som vi inte har tillräcklig beredskap för. Det militära komplexet i Murmanskområdet, med världens största koncentration av kärnreaktorer, är också ett viktigt inslag. Det finns 150 atomdrivna militärfartyg i den norra flottan, de flesta med 2 kärnreaktorer ombord. 50 av dessa är redan utfasade, men bara på ett fåtal har det använda och mycket radioaktiva kärnbränslet tagit ur reaktorerna. Det finns 8 atomdrivna isbrytare som inte har någon lagringsmöjlighet för sitt atomavfall. Det lagras därför ombord på fartygen som ligger vid hamn mitt i stora befolkningskoncentrationer. Herr talman! Här kommer vi in på miljön, som är ett av de största problemen. På Kolahalvön finns kärnkraftverket Polyarny Zory. Det är omodernt och instabilt. Säkerheten är dålig. Både 1993 och 1994 har det varit nära att Polyarny Zory drabbats av kärnkraftsolyckor. Vid en härdsmälta skulle det ta cirka fyra timmar innan det radioaktiva avfallet når Norrbotten. För att åskådliggöra avståndet från Norrbotten till Kolahalvön kan vi tänka oss en cirkel med mittpunkten i Gällivare. Avståndet fågelvägen till Polyarny Zory är då ca 50 mil. Drar vi radien norrut hamnar vi strax norr om Nordkap och söderut i Härnösand. Avståndet från gränsen till Finland är ca 40 mil. Jämförelsevis kan vi notera att det är 50 mil mellan Stockholm och Malmö och 40 mil mellan Stockholm och Göteborg. Jag säger detta för att alla skall inse att Kolahalvön inte är en avlägsen plats. Den ligger mycket nära oss. Ryssland har även dumpat atomavfall och hela reaktorer på flera platser i Barents hav. Under en lång period har ryssarna även dumpat atomavfall i Karahavet. Den havererade och skadade atomubåten Komsomlets ligger också på havsbotten vid Björnön. Det är inte bara kärnkraften som hotar miljön. På Kolahalvön finns stora nickelverk, bl.a. ett i staden Nikel, nära gränsen till Norge. Dessa nickelverk släpper årligen ut 300 000 ton svavel, koppar och nickel. Detta har lett till att ett område på ca 5 000 km2 helt saknar vegetation. Att se de döda träden på de oändliga vidderna är beklämmande. ödelandskapet sprider sig med oroväckande hastighet. Vi kan i dag inte förutspå alla biverkningar föroreningarna leder till, men vi vet att 90 % av barnen vid nickelverken lider av luftrörsinfektioner och andra sjukdomar samt att medellivslängden bland befolkningen inte är mer än 40 år. Ryssland saknar ekonomiska möjligheter att bygga reningsanläggningar och de nordiska länderna har inte själva nog med resurser för att hjälpa Ryssland. Därför är det bra att de ryska miljöproblemen nu har blivit EU:s angelägenhet. Men kostnaderna är stora. Det behövs miljardbelopp för att rena nickelverken. I en norsk rapport beräknas också kostnaden för att hugga upp de 90 ubåtar som beräknas vara skrotfärdiga 1998 till 18 miljarder kronor. I tillägg kommer utgifterna för att bygga anläggningar för att ta emot, behandla och lagra atomavfallet. Det behövs därför en internationell uppbackning med kunskap, teknik och kapital. Herr talman! Barentsregionen är också viktig ur andra synpunkter. Barentshavet är Europas fiskrikaste hav. I regionen finns stora gas och oljefyndigheter, mineralförekomster samt stora och rika skogsarealer. Den ekonomiska potentialen kan visa sig vara mycket god och skulle, om den går att utveckla, medföra ett uppsving för hela regionen. Infrastrukturen är outvecklad. Mellan Norrbotten och Kolahalvön finns för närvarande varken reguljärt flyg eller järnväg. Under mars månad kommer dock en flygförbindelse att öppnas mellan Luleå och Kolahalvön, vilket är positivt. Järnvägen som transportsystem är också mycket viktig för Barentsregionens utveckling. Dels därför att det på den ryska sidan är det helt dominerande landtransportsystemet, dels därför att avstånden är stora och väl lämpade för järnvägstransporter. Även i norra Sverige och Finland, med liknande typ av basindustrier, har ett väl utbyggt järnvägssystem avgörande betydelse. De tre bilvägar som finns mellan Norrbotten och Kolahalvön är alla i uselt skick, två är dessutom långa omvägar. En nödvändig förutsättning för ett forsatt bra samarbete är därför en utveckling av Barentsregionens kommunikationssystem. Herr talman! Med detta vill jag göra riksdagen medveten om Barentsregionens problem men också dess möjligheter.